Fru talman! Bertil Fiskesjö sade i sitt anförande att även han hyser farhågor för en fortgående ägarkoncentration. Detta är inte särskilt svårt att instämma i. Jag kommer ihåg debatten för ett år sedan, då vi diskuterade det beramade förslaget att införa ett auktionsförfarande i fråga om radiostationerna, det som så vackert skulle heta privat lokalradio. Bertil Fiskesjö uttryckte i det sammanhanget sitt tvivel på att detta verkligen skulle bidra till att öka mångfalden i etermedia. Nu har vi facit, och det kan knappast sägas att mångfalden har ökat. Det som blev den första larmsignalen som gick ut till svenska folket var att man kom underfund med att det skulle bedrivas auktioner på det fria ordet. I anslutning till vad Verner von Heidenstam sade, kan man säga att det är en skam och en fläck på Sveriges baner att yttrandefrihet heter pengar. Exakt så har det gått till i Sverige i dag under en borgerlig regering. Jag menar att yttrandefriheten faktiskt måste ha företräde när näringsfriheten och yttrandefriheten står mot varandra. Med något undantag när kom det i det här fallet att bli precis tvärtom. Jag har bett riksdagens utredningstjänst att titta litet grand på ägarna till det som heter lokala radiostationer. Man konstaterar att det på den kommersiella radiomarknaden finns tre stora nätverk. Av det som skulle ha blivit 40, 50 eller 60 radiostationer har det blivit tre stora nätverk. Det är Svensk Radioutveckling, Radio City och Svensk Radiobokning. Andra aktörer är bl.a. Kinnevik och Bonniers. SRU ägs av Göteborgsposten och ett antal större liberala dagstidningar. SRU står bakom Radio Rix. Expressen och Synskadades riksförbund samarbetar med SRU på flera orter. Medieintressenter är ett systerföretag till konsultföretaget JKL, det beramade JKL, som har tagit som en av sina viktiga uppgifter att på skattebetalarnas bekostnad skriva partipolitiska tal åt moderata kommunal och landstingspolitiker. Så gick det alltså med den yttrandefriheten, och det tycker jag är bekymmersamt. Den andra larmsignalen till svenska folket gick när Dagbladet. Regeringen konstaterade då att ingenting hindrar detta, eftersom det inte strider mot konkurrenslagstiftningen. Detta är ett av de mer poänglösa uttalanden som har fällts i det här sammanhanget. Frågan är nämligen om det finns anledning att försöka begränsa ägarkoncentrationen, vilket jag menar att det finns. Konkurrenslagstiftningen är alltså inte tillräcklig. På TV-området har vi i stor utsträckning fått en uppbyggnad av Stenbeckssfären. Aftonbladet gjorde den 25 oktober 1993 en beskrivning av vad Stenbeckssfären äger. ''Jan Stenbeck kontrollerar i dag fem knappar på TV:ns fjärrkontroll, vilket är osannolikt mycket -- även vid en internationell jämförelse.'' Sedan räknar man upp TV 3, TV 4, Till detta skall läggas ett bolag som programmerar satelliterna, Skybus, samt producentbolagen Kanon-TV och Strix Television, på tidningsmarknaden tidningen Z och På TV, och därutöver Comviq. Denna artikel skrevs i oktober 1993. I dag är denna mediemogul etablerad i samtliga tre baltiska stater. Jag skriver i motionen tillsammans med medmotionär Inger Lundberg att Sverige sannolikt har en av de mest tandlösa lagar som finns på detta område. Man har här åberopat Silvio Berlusconi och Italien. Möjligen kan Italien göra Sverige platsen stridig. Hans kampanjparoll, som ledde till seger i valet i går, är Forza Italia! Jag har svårt att tänka mig att Bertil Fiskesjö har ett intresse av att stimulera en sådan utveckling. Även om vi i dagens läge behöver mycket av Heja Sverige!, är det ju inte den utvecklingen som vi vill ha. Jag är bekymrad över detta. Lyssnar man till Moderaternas partisekreterare är receptet för mediepolitiken: Sälj ut TV 2 och ett par, tre av Sveriges Radios kanaler. Det är tvärtemot vad Bertil Fiskesjö pläderar för. När man lyssnar till kulturministern säger hon: Sälj ut P 3. Den enda icke-kommersiella radiokanal som ungdomar lyssnar på, dvs. P 3, skall man sälja ut. Ungdomen skall enbart hänvisas till ett kommersiellt radioutbud. Det är klart att man blir bekymrad när man vet att vi skall diskutera vad vi skall göra med den s.k. M 4-kanalen. Skall vi med hjälp av den skapa ytterligare förutsättningar för att öka mediekoncentrationen? Svaret på detta är självfallet nej. Det förvånar mig något att Bertil Fiskesjö, som är statsvetare, i sådana viktiga grundläggande demokratifrågor kan instämma i den politik som regeringen för i dessa avseenden. Det är för mig helt obegripligt.

Herr talman! Den borgerliga kriminalpolitiken börjar få genomslag i samhället. Uttalanden görs om att brottslingar skall sitta inne och att vedergällningstanken skall vara rådande. Men det som medborgarna och samhället mest är betjänt av, nämligen att brottsligheten minskar, har den borgerliga politiken ingen effekt på. Tvärtom har brottsligheten ökat. Det har skett en markant ökning 1992 och 1993 av våldsbrott, så som misshandel och våldtäkter. Detta stämmer väl överens med internationella erfarenheter som visar att längre straff inte har någon effekt på brottsligheten. Brottsutvecklingen står inte i någon bestämd relation till antalet frihetsberövanden och deras längd. Den nuvarande kriminalpolitiken förs mot all kunskap och alla erfarenheter. Vi har i våra reservationer framhållit vikten av en annan kriminalpolitik. Det gäller att med alla medel förebygga att brott begås. Denna kamp måste föras utifrån en helhetssyn, där kriminalvården och dess insatser är en väsentlig del. Vi kommer också fortsättningsvis att ha kvar fängelsestraff som påföljd, men förutsättningen måste vara att det finns inte bara möjligheter utan också vilja att bedriva en human kriminalvård. Fängelsevistelsens negativa konsekvenser måste motverkas och resurser användas för att återanpassa de intagna; annars finns det stor risk för att vi skapar fler och farligare brottslingar. Vi vill lyfta fram alternativen till fängelse. Då är det inte bara satsningar på nya alternativ som måste till, utan de som redan finns måste kunna utvecklas. Regeringen har bl.a. i budgetpropositionen framhållit värdet av alternativa frivårdspåföljder. Men vad har hänt i praktiken? Dessa har inte ökat i någon större omfattning. Det största hindret för utvecklingen är alla de olika uttalanden från Justitiedepartementet i massmedier och i skrifter om att det är fler och längre fängelsestraff som gäller. De förändringar som har genomförts har främst inneburit fler och längre fängelsestraff. Regeringen ger dubbla budskap. Budskap om hårdare tag, fler och längre fängelsestraff gör att praxis i samhället förändras. Det visar ökningen av utdömd fängelsetid. Kriminalvården befinner sig i en ytterst besvärlig situation. Överbeläggning på såväl häkten som anstalter innebär stora svårigheter att bedriva en god kriminalvård, som syfter till att återanpassa de intagna till samhället. Hoten om våldet ökar på anstalterna. Bristen på platser innebär också stora svårigheter att komma till rätta med narkotikaproblemen. Utgångspunkten för en väl fungerande kriminalvård är att de intagna kan placeras på lämpliga anstalter. Detta är i stort sett omöjligt i dag. Beläggningssitutationen är sådan att den omöjliggör en meningsfull vård och behandling. Den påverkar arbetssituationen i verkstäderna och försvårar narkotikabekämpningen. Detta leder till stora påfrestningar för de intagna och även för personalen. Systemet med en differentiering och en 85 % beläggningsnivå, som det ursprungligen funnits en bred majoritet för, har helt satts ur funktion. Vi kräver att det snarast redovisas åtgärder för att en differentiering skall kunna bli möjlig. Den allt hårdare inställningen till människor som har begått brott har lett till att det blivit svårare att främja anpassningen. Förutsättningar för ett gott resultat är, som jag nämnde, en differentiering och en fortsatt utveckling av verksamheten inom anstalterna med utbildning, olika påverkansprogram och behandling. Men en sådan specialisering får inte leda till att principerna i 1974 års kriminalvårdsreform upphör att gälla. Tvärtom krävs en ökad medverkan av myndigheter och organisationer även under verkställighetstiden. Det är också angeläget att understryka att permissioner är nödvändiga för att ge de dömda en chans att dels få behålla social kontakter utanför fängelse, dels söka arbete och bostad. Vi ser med tillfredsställelse på att det pågår en utveckling inom frivården. Men det behövs ytterligare metodutveckling och ett väl strukturerat innehåll för att andelen klienter i frivård skall öka och antalet klienter i fängelse skall minska. Genom att med kraft driva på utvecklingen av frivården och frivårdspåföljderna, som kontraktsvård och samhällstjänst, kan man nå ett gott vårdresultat och även göra besparingar. Det vore bättre att använda de drygt halv miljard kronor som de nya anstaltsplatserna kostar till en rejäl satsning på alternativa påföljder. I dag prioriters fängelseplatser i stället för en långvarig kvalificerad behandling inom ramen för t.ex. kontraktsvård och andra behandlingsprogram för missbrukare som har utvecklats inom frivården, som är bra alternativ och visar sig ge goda resultat. Med en ökad användning av alternativa påföljder för rattfylleri kan en besparing på 55 miljoner kronor göras. Vad gäller de unga brottslingarna är det av största vikt att reda ut bakomliggande problem som kan kräva vård och behandling. När det gäller ungdomar under 18 år är detta socialtjänstens ansvar. Denna princip måste slås fast. Åtgärderna får inte motverka möjligheterna att ge den unge förutsättningar för ett laglydigt liv. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Våldbrottsligheten och hur den skall bekämpas har under en lång följd av år varit föremål för ett särskilt intresse från statsmakternas sida. Vi har tidigare behandlat frågor som rör straff och våldsbrott. Utskottet konstaterade då att ett stort antal åtgärder har vidtagits och att åtgärder pågår på olika håll för att man skall komma till rätta med våldet i samhället. Utskottet erinrade också om att det inom Justitiedepartementet pågår en undersökning av straffmätningspraxis vid vissa grövre våldsbrott i syfte att utröna bl.a. om det finns behov av skärpta påföljder. Herr talman! Mot den bakgrunden kom utskottet fram till att det inte fanns någon anledning för riksdagen att lämna något sådant uppdrag till regeringen, och man avstyrkte således den aktuella motionen. Jag anser att vi från Ny demokrati måste vidhålla vår uppfattning. Jag yrkar därför bifall till vår motion i detta ärende.

Herr talman! Vi har kanske har nått kulmen när det gäller rop på längre och hårdare fängelsestraff, åtminstone ute i samhället. Det börjar nu åter att föras en debatt om nyttan och resultatet av att låsa in människor utan vettig vård och behandling. Det finns alltså en chans att dagens negativa utveckling skall kunna vändas. Resultatet av Moderaternas valslogan är förfärande. Häkten och arrestlokaler är mer än överbelagda. Och det är likadant på fängelser, där man nu har fått börja med dubbelbeläggning i cellerna. Trots dagens ekonomiska svårigheter, som vi ju blir påminda om när det gäller praktiskt taget alla områden, skall ett stort antal nya fängelseplatser inrättas. Vi i Vänsterpartiet anser att det var och är ett misstag att man tog bort halvtidsfrigivningen. Det skall naturligtvis inte fungera på det sättet att de dömda bara släpps efter halva verkställighetstiden, och det var väl egentligen aldrig heller meningen. Tänk om man bara hade satsat hälften av vad de nya platserna kostar på frivården! Frivården skulle ju ta hand om de dömda under andra halvan av strafftiden, men man fick aldrig de ekonomiska resurser som behövdes för att klara den uppgiften på ett bra sätt. I dag kan man läsa om fängelsedömda som släpps ut utan att de har bostad, utan eftervård och utan möjligheter att försörja sig lagligt. En del av detta lyckades frivården tidigare att ordna. I gårdagens Expressen kunde man läsa om en ung flicka som tog på sig ett brott som hon inte hade begått enbart för att få tak över huvudet och slippa begå nya brott för att kunna försörja sig. Vänsterpartiets krav är att halvtidsfrigivningen skall återinföras och att frivården skall tillföras tillräckliga medel för att under den andra halvan av det utmätta straffet kunna göra det som behövs för att återanpassa människor till ett liv ute i samhället. Försöket med samhällstjänst har pågått under flera år, och det med gott resultat. Detta borde leda till att fler kategorier dömda skulle kunna komma i fråga för det alternativet. Krantz blev för cirka ett halvår sedan klara med en total fångundersökning -- det var 25 år sedan sist. I sin rapport tar de död på en del myter bl.a. om svängdörrar på fängelser och om för generösa permissioner. Men de fann också att man inom kriminalvården i dag hanterar minst 1 000 kvinnomisshandlare per år, som praktiskt taget samtliga inte får någon behandling. Några har fått genomgå enstaka kurser i social färdighet, men det rör sig om kurser som inte har varit relaterade till deras brott. Vi har inte råd att inte behandla dessa män -- det handlar ju till nästan 100 % om män. Bakom varje kvinnomisshandelsbrott finns ett brottsoffer. Det bästa sättet att skydda dessa kvinnor i framtiden är att få brottslingen att upphöra med sitt sätt att agera. Det hjälper ju inte att låsa in dessa män för längre eller kortare tid, om de kommer ut dubbelt så farliga än vad de var innan man låste in dem. Vi har i många år talat om kontraktsvård för denna typ av brottslingar. Kontraktsvård för kvinnomisshandlare, våldtäktsmän och incestutövare måste byggas ut, främst för våldsoffrens skull. En annan punkt som vi tar upp i vår motion är kriminalvårdens transporttjänst. I senaste numret av Polistidningen skryter transporttjänstemännen själva med att de utgör Sveriges mesta resebyrå. Vänsterpartiet har yrkat avdrag med 35 miljoner på den anslagsposten, vilket motsvarar den höjning som regeringen föreslår. miljoner. Ett enkelt matematiskt överslag säger att det blev 8 800 kr i genomsnitt per person. Eftersom man vet att det ofta var fråga om stora barnfamiljer utgjordes minst en tredjedel av barn. Man måste verkligen tänka till kring denna verksamhet och se på hur den går till och hur stora kostnaderna verkligen är. Till sist vill jag kommentera socialdemokraternas reservationer, eftersom Vänsterpartiet inte har någon meningsyttring till detta betänkande beroende på att jag inte kunde närvara vid justeringstillfället. Vi kommer naturligtvis att rösta för reservation 1. Jag vill också utbrista att det var synd att vi inte ordnade detta när vi hade majoritet. Också reservation 2 överensstämmer med vår uppfattning, utom på en punkt. Det gäller normaliserings och närhetsprincipen. Vi anser att normaliseringsprincipen måste frångås när det gäller resurser för psykiskt störda inne på anstalterna. Här är det inte tillräckligt med normaliseringsprincipen. Som ni själva konstaterar i reservation 3 är det svårt att differentiera inne på anstalterna, och det blir inte lättare om man skall hålla så hårt på närhetsprincipen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 805 under mom. 18 och 19. Vänsterpartiet kommer att rösta för Socialdemokraternas reservationer 1, 2 och 3, och för reservationerna 4 och 7 efter kontravoteringen.

Herr talman! Jag har också läst artikeln i Expressen som Berith Eriksson åsyftade. Det är möjligt att det som flickan berättade är sant. Det är möjligt att alla de andra artiklarna och berättelserna i radio och i TV, om hur illa det har varit planerat inför en frigivning, har varit riktiga. Det måste vi tillsammans, genom Kriminalvårdsstyrelsen och anstalterna, ändra på. Vi måste göra det bättre. Detta förfall har inte inträffat under de två år som vi har haft en borgerlig regering. Den borgerliga regeringen föresatte sig från första stund, i regeringsdeklarationen, att restaurera en förfallen kriminalpolitik. Det var målsättningen. I det syftet tog man sig an en mängd olika områden inom kriminalpolitiken genom tillsättandet av utredningskommittéer som Fängelseutredningen, Ungdomsbrottsutredningen, m.fl. Man har åstadkommit väldigt mycket. I utredningarna, som i allmänhet har varit parlamentariska, har man arbetat gemensamt och tvärs över partigränserna med det goda för ögonen. När en utredning avlämnar ett delbetänkande och så småningom ett slutbetänkande går det till vederbörande departement för remissbehandling hos de organ, institutioner och inte minst myndigheter som är relevanta, för att de skall att ge sin åsikt. Det grundliga arbetet kommer så småningom att medföra ett beredningsarbete i departementet, i detta fall i Justitiedepartementet. Om detta berättas det åtskilligt i det här betänkandet från justitieutskottet, som vi nu behandlar och som vi förmodligen skall rösta om i morgon. Vi har egentligen mycket gemensamt när det gäller åsikter och värderingar. Jag blir i alla fall litet förvånad över det påstående som Birthe Sörestedt gjorde inledningsvis och återkom till några gånger i sitt anförande, nämligen att den nuvarande kriminalpolitiken går i fel riktning. Jag erinrade mig genast om när Anna-Greta Leijon var justitieminister och blev kritiserad från borgerligt -- inte minst från moderat -- håll, för den slapphet som var tydlig inom kriminalvården. Den tog sig uttryck i massor med rymningar och ett ständigt ökande antal rymningar, inte bara från öppna anstalter utan också från slutna. Det fanns en landsförrädare av ansenligt mått -- spioner brukar de kallas -- som bokstavligen promenerade ut från en kriminalvårdsanstalt. Det fanns otaliga exempel på sådant. Svenska folket reagerade -- särskilt de människor som anser att de betalar för att normala samhällsmedborgare skall kunna känna trygghet i samhället. Detta är uppgiften för en god kriminalpolitik och för Vi konstaterade att opinionen blev så stark, inte minst bland socialdemokratiska väljare, kanske också bland dåvarande vpk:s väljare, att Anna Greta Leijon lovade att det skulle bli hårdare tag. Det var hennes eget uttryck. Jag tror verkligen att det inte bara var hennes syfte utan att hon också hade börjat ta tag i saken. Så inträffade återigen att den dåvarande socialdemokratiska regeringen sparkade en minister. Justitieministrarna blev ju många under de där åren. Anna-Greta Leijon fick inte fullfölja sitt arbete. Så kom vi fram till det maktskifte som nu har gett mycket goda resultat av alla områden, icke minst på det kriminalpolitiska området. Denna regering, och våra fyra regeringspartier, håller på att restaurera en förfallen kriminalpolitik som förvisso också innehåller vårdmoment. I de socialdemokratiska reservationerna i det här betänkandet avspeglas naturligtvis det synsätt som Birthe Sörestedt nyss gav uttryck för. Men det avspeglas icke på annat sätt än att Socialdemokraterna vill skynda på det arbete som de vet pågår. I något avseende, i någon reservation, har Socialdemokraterna en fundamentalt annorlunda syn än vi. De vill t.ex. ha fler permissioner och kortare strafftider i vissa avseenden. Socialdemokraterna berör också halvtidsfrigivningen på ett sätt så att man skulle kunna få intryck av att de har sprungit ifrån sina tidigare ställningstaganden. Men det var faktiskt under en socialdemokratisk regering som vi fattade de första besluten om att halvtidsfrigivningen skulle upphöra och att man i stället skulle få tvåtredjedels straffavtjäning. Jag har inte fel i detta påstående. Jag konstaterar att det kan vara svårt att klart uppfatta vad Birthe Sörestedt egentligen menade, om nu Socialdemokraterna är på väg att springa ifrån sitt ställningstagande. När det gäller längre strafftider vill jag bara fråga om inte Socialdemokraterna har ställt upp på att bl.a. rattfylleristraffen skall vara längre och att man, naturligtvis, skall vårda och helst ''vårda bort'' det som kallas alkoholism och som måhända till dels är en sjukdom. Visst har Socialdemokraterna gjort det, men nu är det fråga om vad de verkligen har gjort, vad de har sagt, vad de har ställt upp för och om de i sådana här debatter kommer att glida undan sanningen. Det vore angeläget att få klara besked, inte minst när det gäller rattfylleridelen som under de borgerliga regeringsåren har varit aktuell hela tiden. När vi talar om frigivning och den risk som den frigivne löper att på nytt hamna i gäng pågår ett arbete, en beredning, i Justitiedepartementet och hos Kriminalvårdsstyrelsen. Det pågår också ett arbete på en rad av de områden där Socialdemokraterna har framställt yrkanden. Detta presenteras bl.a. i en stor partimotion som har avsöndrat en samling reservationer. Man kan räkna till fem socialdemokratiska reservationer. Den sista i ordningen i vår förteckning, reservation 7, är som bekant en reservation som tillämpas endast i den mån det blivit majoritet för reservation 2.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

Den ena, reservation 5, handlar om personalens kontrollbefogenheter. Därmed avses personalen vid våra kriminalvårdsanstalter. Utskottsmajoriteten skriver att den har stor förståelse för syftet med kraven i den motion som ligger till grund för reservationen. Beredningen av Fängelseutredningens förslag bör dock inte föregripas. Därför avstyrker utskottsmajoriteten denna reservation. Det kommer ett konkret förslag från Justitiedepartementet till riksdagen ganska snart. Texten på s. 18 och 19 i betänkandet klargör den uppmärksamhet som utskottet i sin helhet fäster vid narkotikaproblematiken. Förhållandena är inte bra. Den hearing som vi nyligen hade i justitieutskottet med två tillsynsmän och den facklige ordföranden i ett av förbunden, vilka kunde detta ämne, gav oss klart besked om att mycket behöver göras. Jag vill hänvisa till det program som finns hos de sju kriminalvårdsregionerna om planeringen av narkotikabekämpande insatser. En sammanfattning av programmet finns på s. 19 i utskottets betänkande. Med tanke på den alltför knappt tillmätta taletid som jag har begärt skall jag avsluta detta inlägg med att citera ur slutet av ärendetexten beträffande narkotikan. Där står: ''Utskottet utgick i förra årets ärende från att KVS organiserar narkotikabekämpningsarbetet på anstalterna på ett ändamålsenligt och från kostnadssynpunkt effektivt sätt - -.'' För den skull avstyrker vi aktuella motioner under hänvisning till att den nya organisationen mot narkotika på anstalterna måste -- det förutsätter vi -- komma till stånd och bli effektiv. Vi kommer -- det är ett litet hot -- från riksdagens sida att följa upp detta arbete och se till att det blir ordning på det hela. Naturligtvis sker det med den goda målsättningen att varje anstalt skall vara narkotikafri. Ingenting borde vara omöjligt då det gäller någonting så förfärande som att människor förstörs fysiskt och psykiskt av narkotika. 40 % i snitt av dem som tas in på fängelser är narkomaner när de kommer in. Dess värre förefaller det som om flera kommer ut från fängelset såsom narkomaner, fastän de när de togs in på fängelset inte var narkomaner. Detta kan aldrig tolereras.
Herr talman! Jag vill göra klart för Göthe Knutson var den socialdemokratiska kriminalpolitiken står. Den knyter an till den moderna kriminalpolitik, som säger att man skall begränsa fängelsestraffet och använda det endast vid allvarliga brott. All vetenskap visar på att längre och fler fängelsestraff inte minskar antalet brott. Eller är det detta som ni har åstadkommit med er nya kriminalpolitik, den hårda politiken? Brottsstatistiken tyder inte på detta. Jag vill också göra klart för Göthe Knutson att vi socialdemokrater sade nej till slopandet av halvtidsfrigivningen, eftersom vi ville att allt skulle tas upp samtidigt för att skapa en helhetssyn. När man slopade halvtidsfrigivningen, borde man ha haft färdiga alternativ i stället för fängelse. Då kanske vi inte hade fått den nuvarande situationen, där det saknas resurser för att ta emot de fängelsedömda. Utbyggnaden av provisorier räcker inte. Det är köer överallt. Göthe Knutson berörde inte med ett ord den besvärliga beläggningssituationen. Han berörde inte heller med ett ord möjligheterna till differentiering. Utgångspunkten måste vara att man kan differentiera de intagna, om man skall kunna bedriva en något så när vettig kriminalpolitik. Anstaltschef på Fosieanstalten sade i radion i förra veckan att våldet på anstalterna ökar. Orsaken till detta var att en hel del av de intagna inte hörde hemma där. Det fanns naturligtvis inget annat ställe att placera dem på. Överbeläggningen gör det mycket besvärligt för anstalterna att skapa verksamheter med innehåll. De intagna placeras inte efter sitt behov av verksamhet med innehåll. Göthe Knutson berörde narkotikasituationen. Just överbeläggningen och oförmågan att differentiera de intagna gör att det är svårt att skilja de narkotikafria från dem som har behov av narkotika. Det är svårt att hålla anstalterna narkotikafria. Rymningar skall vi nog inte diskutera, Göthe Knutson. Den borgerliga politiken har medfört fler rymningar än den socialdemokratiska. Men det beror också på att de intagna är placerade på anstalter där de inte borde vara.

Herr talman! Det är fortfarande en glidning i Birthe Sörestedts anförande. Var det en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk justitieminister som satte slopandet av halvtidsfrigivningen i sjön? Att överbeläggningen är ett problem redovisas väldigt tydligt i regeringens proposition, i budgetpropositionen, bilaga 3, samt i justitieutskottets betänkande. Det fanns ju inte tillräckligt med anstaltslogier när strafftiderna förlängdes, och när vi skärpte den politik som har varit förfallen och alltför slapp. När det gäller rymningarna säger statistiken klart och tydligt att det är vid de öppna anstalterna som rymningarna är fler. Det kallas ju avvikelser. Men rymningarna har inte ökat vid de slutna anstalterna. Kriminalvårdsstyrelsen, där Birthe Sörestedt sitter såsom socialdemokratisk representant och där även jag har en plats numera. Åtskilligt i denna bild vill Socialdemokraterna mörklägga. Allmänheten -- jag upprepar detta -- har reagerat utomordentligt starkt mot slappheten. Det restaureringsarbete som den borgerliga regeringen har utfört under drygt ett par år har allmänhetens stöd. Det märker man också, när man hör kritiken mot att det fortfarande förekommer rymningar. Men antalet rymningar nu är obetydligt i relation till tidigare antal. Jag ber att få återkomma till de andra frågorna när tid gives. Jag vill dock än en gång hänvisa till skriftens ord. Det talas i betänkandet om allt det arbete som pågår i utredningar och kommittéer. Detta beredningsarbete vill vi inte föregripa genom beslut i utskottet. När regeringens förslag ligger på bordet, behandlar vi dem. Då skall vi åstadkomma det bästa även på de punkter där Birthe Sörestedt vill gå längre.
Herr talman! Vad vill vi åstadkomma med kriminalpolitiken? Naturligtvis vill vi förebygga brott. I det avseendet har inte heller Göthe Knutson och hans parti lyckats särskilt väl. Här måste insatser göras. Vi har förklarat att man med all kraft måste förebygga brott. Kriminalvården är en del i brottsbekämpningen. Kriminalvården måste ta ansvaret för återanpassningen av de intagna till ett normalt liv. De som hamnar i fängelse har ofta handikapp av olika slag, t.ex. sociala. De behöver utbildning, socialt stöd av skilda slag samt hjälp med arbete och bostad. Därför är det viktigt att missbrukare av olika slag kan ges behandling och motiveras till behandling. Allt detta är ett sätt för kriminalvården att återanpassa de intagna till ett normalt liv efter anstaltstiden. Allt detta är viktigt och angeläget, om vi skall kunna bekämpa brottsligheten. Både samhället och medborgarna är betjänta av att antalet brott minskar.
Herr talman! Det är alldeles tydligt att flumpolitiken är på väg tillbaka i den socialdemokratiska återvändsgränden -- om vi skall kalla den så. Det är alldeles tydligt att det ligger mil av åsiktsskillnader mellan Anna-Greta Leijons proklamerade kriminalpolitik och den som Birthe Sörestedt nu gör sig till tolk för. Birthe Sörestedt frågade: Vad vill vi åstadkomma med kriminalpolitiken? Jo, samhället måste reagera. Då måste jag fråga Birthe Sörestedt: Har ni en annan uppfattning än att samhället skall reagera på brottslig gärning alltifrån ungdomsbrottslingen till den durkdrivne återfallsförbrytaren? Naturligtvis måste vi reagera. Men gång på gång hör man forskare, ungdomar som har hamnat i den här sumpen samt andra som arbetar med dessa saker förklara att det är samhällets fel, framför allt när det gäller ungdomsbrott och förstagångsbrottslingar, första gången man gör ''smash and grab'' eller slår halvt ihjäl någon. Bristen på samhällets reaktion gör att så många av dessa ungdomar, större delen faktiskt, blir återfallsförbrytare. Samhället måste reagera omgående, snabbt och effektivt. Det innebär inte att vi förordar fängelse i de lägre åldrarna. Som bekant finns det en straffmyndighetsålder. Vi måste också se till att det sker en registrering av dem som är under 15 år. Sedan skall det naturligtvis finnas bästa tänkbara utbildningsmöjligheter i fängelset. Men trots allt måste inlåsningen vara ett moment för att hindra brott. Om en yrkeskriminell befinner sig på fri fot, begår han en mängd brott, som inte skulle inträffa om han vore inlåst. Det är väldigt enkel logik. Det behövs inte ens matematik. Jag misstänker dock att den socialdemokratiska flumpolitiken är på väg tillbaka. Det är synd att Anna-Greta Leijon och den regeringen sålunda nu har blivit överkörda av

Herr talman! Jag håller med Göthe Knutson om att bristerna vad gäller planering inför en frigivning inte helt kan tillskrivas den här regeringen. Redan innan den tillträdde fanns det brister. Däremot kan man kanske säga att det har blivit värre i det avseendet. Det skall bli bättre, säger Göthe Knutson. Jag vill då säga att det inte är så lätt att anpassa och att planera för klienter som sitter på anstalt. Ofta måste det till en kompletterande utbildning, eller också behövs det kanske någon typ av praktiktjänst. Vidare har vi kraven på en egen bostad, på meningsfull sysselsättning eller arbete och på ett nytt nätverk utanför anstalten. Halvtidsfrigivning är kanske fel ord. Vad det handlar om, och vad det tidigare skulle ha handlat om, är ju att den återstående hälften av strafftiden mer eller mindre bör utgöras av en sorts intensivövervakning utanför anstalten. Det som dock verkligen kan tillskrivas den här regeringen är situationen i dag på fängelser, häkten och polisarrester. Det mest skandalösa just nu tycker jag är att häkten och arrestlokaler också används när det gäller flyktingar. Men den debatten får vi väl ta en annan gång. Så några ord om rymningarna, som också debatterats här. Det är ju så -- och så har det varit tidigare också -- att 85 % av de intagna aldrig rymmer. När det gäller merparten av de övriga 15 procenten är det fråga om de öppna anstalterna. Om man tittar ännu närmare på det hela ser man att det i de flesta fall handlar om att interner inte har kommit tillbaka i tid från permissioner. Vidare tycker jag inte att Göthe Knutson har anledning att slå sig för bröstet, därför att antalet rymningar från slutna anstalter inte är lika stort nu som det var tidigare. Tidigare har det ju varit fråga om väldigt kända fångar som mött massmedialt intresse. Säkert kan sådant hända nu också. Det händer hur väl man än försöker isolera internerna.
Herr talman! Först gäller det beläggningen på anstalterna. Där är det alltså belagt till närmare hundra procent och vid något enstaka tillfälle mer än så. Det finns dock möjligheter att låta två interner dela rum. Detta är fullt möjligt. Förhållandena blir därmed inte sämre jämfört med hur det på många sjukhus är -- och för övrigt i decennier har varit. På nämnda vis kan man alltså tillfälligt lösa problemen med överbeläggning. Samtidigt pågår ett mycket omfattande arbete med utbyggnader huvudsakligen av paviljonger. Dessutom planeras två slutna riksanstalter. På s. 6 i betänkandet står det: har Kriminalvårdsstyrelsen hemställt att totalt omkring 1 040 platser, varav omkring 920 slutna, skall tillföras under perioden 1993 96. Härtill kommer - - 360 till 480 platser för det ökade behovet av anstaltsplatser med anledning av ändrade regler för grovt rattfylleri.'' Man har arbetat med detta i stort sett sedan Kriminalvårdsstyrelsen fick ett bemyndigande från regeringen. Arbetet är i full gång. Det kan Birthe Sörestedt, utifrån den information som vi får i Kriminalvårdsstyrelsen, också intyga. När nämnda antal platser uppnåtts är vi av med det här problemet. Sedan gäller det planeringen inför ett frisläppande. Jag får alltså medhåll av Berith Eriksson. Som jag sade inledningsvis i den här debatten kan vi nog tillsammans åstadkomma väldigt mycket om vi anstränger oss. Om kravet på på dem som är ledningsansvariga -- skärps, kan ännu fler räddas. De här människorna slipper alltså komma tillbaka till det träsk där de tidigare fanns och där de mer eller mindre blev indragna i kriminalitet och brottslighet. Personligen har jag alltid engagerat mig -- dock kanske med begränsade möjligheter -- i detta och eftersträvat en effektivare återanpassning.
Herr talman! Det är inte bara fängelserna som är överfulla. Det gäller också häktena. Jag har gjort besök på häktet i Uppsala. Jag träffade då personer som fick avtjäna hela sin strafftid där. En person fick i december löfte om en annan plats i maj, och en person hade avtjänat 18 månader på häktet. Sedan tycker jag att det var illa valt att jämföra med sjukhusen. Här handlar det ju också om andra saker. När det gäller cellernas storlek t.ex. kan man inte jämföra med en sjukhussal. Inlåsningen är ett annat delproblem här. Dessutom har det betydelse att många intagna är psykiskt störda. Allt detta gör att det inte bara för de intagna blir väldigt påfrestande. Över huvud taget blir arbetssituationen helt omöjlig för dem som arbetar på anstalterna. Göthe Knutson upprepar återigen hur många platser till som det blir. Men man har ju försökt att åtminstone komma i gång med en differentiering och olika behandlingsformer. Men det hela verkar ha kullkastats genom den överbeläggning som råder. Hur många slutna och öppna fängelseplatser skall samhället kunna ha råd med? Om man fortsätter på den inslagna vägen innebär det att återfallsfrekvensen blir allt större och att människor kommer att återvända till fängelset i ännu större utsträckning än som tidigare varit fallet. Om man inte får en totalt ändrad inställning när det gäller sättet att komma till rätta med brottsligheten går det inte att få ett stopp på det här. Behovet av nya fängelseplaster blir i stället allt större.
Herr talman! Berith Eriksson frågade: Hur många fängelseplatser har samhället råd med? Men man kan vända på frågan och i stället undra: Hur stor brottslighet har vi råd med? De som har stjälandet som yrke kostar enskilda människor, företag och samhälle oerhört mycket. Jag håller med om att det också är dyrt med fängelseplatser. Men stölderna och allt som de för med sig -- jag tänker på de lägenhetsinbrott som människor utsätts för och som människor reagerar oerhört starkt på -- har också ett pris. I en förlängning vore det intressant att utifrån Vänsterpartiets och Berith Erikssons resonemang få veta vad Vänsterpartiet anser vara lagom. Riktningen är ju densamma hela tiden -- trots brottslighet skulle vi i stort sett kanske inte ha några fängelseplatser. Vi svarar då att somliga människor måste hållas inne. Jag skall inte upprepa vad jag tidigare har sagt. Jag bara hänvisar till det. Det är nämligen den enklaste matematik att räkna ut att det blir färre inbrott när yrkeskriminella sitter inne jämfört med när de inte gör det. Av betänkandet framgår klart och tydligt vad ett enigt utskott sade i fjol om differentieringen: 85 % är en önskvärd nivå när det gäller beläggningstalet. Då är det möjligt att klara den här differentieringen. Om beläggningstalet är högre blir det svårt att differentiera. Här måste man anstränga sig betydligt mera än man nu gör. Utan tvivel finns det en potential inom kriminalvården, på anstalterna, när det gäller att åstadkomma en bättre differentiering. Slutligen något om häktena. Utbyggnaden av platser gäller också häktena. Den överbeläggning som i vissa fall kan konstateras är naturligtvis obehaglig, särskilt för dem som vistas där. Exemplen på att somliga avtjänar hela strafftiden på ett häkte har sin grund, såvitt jag förstår, i att vederbörande vill avtjäna sitt straff på häkte. Sådana människor finns det, och de är tydligen rätt många.
Herr talman! För oss i Ny demokrati är det en självklarhet att man måste satsa hårt på narkotikabekämpningen och att det är nödvändigt att införa hårda straff för med narkotikan sammanhängande gangsterverksamhet eller brottslig verksamhet. Narkotikahanteringen är internationell. För att bekämpa denna hantering krävs det såväl internationella som speciella metoder. Formellt har EU lika restriktiv narkotikapolitik som t.ex. Sverige har. Problemet är dock att en tilltagande resignation breder ut sig i Europa. Drogliberala krafter avlägsnar sig mer och mer från FN-konventionen. Det har gått så långt att vissa europeiska metropoler, exempelvis Amsterdam och Zürich, har undertecknat den s.k. Frankfurtresolutionen, där bl.a. en legalisering av narkotika krävs. Självfallet motsätter vi oss detta. Likadant kan man säga att det är med informationen. Vi tycker alltså att det är mycket viktigt med mer av upplysning och information, bl.a. i skolorna, om narkotikan för att motverka den opinion ute i Europa som förespråkar en liberalisering. Vidare tycker vi att man skall öka resurserna till Tullen och Polisen. Man kan säga att Tullens och Polisens narkotikabekämpning inte är vare sig tillräcklig eller effektiv beroende på att de saknar teknik, personella resurser och stöd i lagen när det gäller att på olika sätt ingripa mot narkotikabrott. Vi anser att sådana resurser måste tillskapas.

Herr talman! Jag tänker bara ta upp några av de saker som berörs i betänkandet. Jag har inga särskilda yrkanden, utan jag ställer mig helt bakom vad utskottets majoritet säger. Det jag vill ta upp handlar om ungdomsbrott, om § 34-placering och, naturligtvis, om narkotikabekämpning. Beträffande det sistnämnda tycks vi vara överens, oavsett partitillhörighet. Ingen av oss här vill se narkotika på anstalerna. Däremot kan tillvägagångssätten skifta litet beroende på hur vi ser på ekonomin och vad vi vill satsa på. Vad jag absolut vill ägna tid åt är de åtgärder som behövs när det gäller ungdomsbrotten, framför allt i förebyggande syfte. Men när skadan redan är skedd måste vi naturligtvis ha åtgärder att tillgripa. Problemen här -- det är alltså väldigt svårt att veta hur man skall hantera det hela -- visar de två motioner på där det talas om ungdomsbrott. Den ena motionen har väckts av Socialdemokraterna och den andra av Ny demokrati, och de går stick i stäv med varandra. Det handlar om att stävja ungdomsbrottslighet eller om att bestraffa den som har gjort sig skyldig till något. Som kristdemokrat tycker jag att det är väldigt viktigt att hävda att vi, oavsett hur ungdomar har burit sig åt, måste lägga en del av ansvaret på de vuxna i samhället. När det gäller förebyggande åtgärder -- det gäller då hela vägen från hem, skola, fritis och dagis -- har de vuxna faktiskt ansvar för att ungdomar stoppas i tid, så att barnen inte blir kriminella ungdomar när de växer upp. Här måste vi låta också föräldrarna få ett speciellt ansvar -- inte bara som en skyldighet utan också som en rätt att få ta hand om sina barn på ett vettigt sätt. Vi kristdemokrater kämpar för vårdnadsbidrag för att därmed ge föräldrarna en chans att lära känna sina barn på ett tidigt stadium. När vi så kommer till det som vi i dag har att tala om -- socialtjänstens och Kriminalvårdens samarbete, eller kanske många gånger brist på samarbete -- måste vi väl ändå säga att det behövs åtgärder. Det behövs nämligen tidigare åtgärder och fler åtgärder. Jag har suttit med i Ungdomsbrottskommittén. I den kommittén -- det tycker jag är viktigt att kommentera -- har vi mycket noga gått igenom de möjligheter och de brister som i dag finns och vad vi måste göra för att ungdomsbrottsligheten skall minska. Det räcker inte att bara säga att socialtjänsten borde få ha kvar sitt ansvar. Men det har inte fungerat bra. Det är bara att konstatera det. Man har ingripit för tidigt och varit för slapp. Jag menar inte att det behövs hårdare tag. Det är det sista en kristdemokrat skulle önska. Däremot menar vi att det behövs konsekvens. Vi måste kunna sätta gränser. Det är kanske så att ungdomar reagerar mera om rättssamhället griper in än om en mjuk socialarbetare kommer och berättar och pratar. Därför tror jag att det är viktigt att man, som det står i betänkandet, verkligen låter beredningen få genomslagskraft -- dvs. att det som Ungdomsbrottskommittén har sagt verkligen ger resultat. Vi får inte vara fega, utan vi måste våga ta itu med det och göra något annat än det som vi har gjort tidigare. Vi vet ju att det inte har gått bra tidigare. Vi i Sverige har faktiskt inte någon större anledning att inse att vi skall behöva ha kriminella ungdomar. Det finns inte den sortens fattigdom och nöd. Det råder inte brist på mat, kläder och husrum på ett sådant sätt att vi skulle vara föranledda att försvara ungdomskriminalitet. I stället är det vi vuxna som måste ta ett ansvar. Jag menar alltså att det är de tidiga insatserna som är absolut effektivast. Men det som vi i dag talar om är om det gäller kriminalvård eller socialtjänst. Nu har vi i utskottet valt att inte yttra oss. Ändå vill jag när det gäller det här betänkandet skicka med att det är oerhört viktigt att satsa på tidiga åtgärder. Nästa punkt som jag särskilt vill betona är det ekonomiska ansvaret för vård utom anstalt. Detta ses som ett nästa led i den här problematiken. När det gäller den som har suttit på anstalt och avtjänat ett straff måste vi -- oavsett vad vi tycker om detta med att sitta inne och oavsett vad vi tycker om fängelsestraff -- ta vara på de tillfällen som finns när det gäller att hjälpa den som har varit dömd. Där brister det också i dag. Det som kallas § 34-vård fungerar inte i alla stycken. Det har ibland varit svårt att veta vilken kommun som skall betala. När man väl har bestämt sig för vilken kommun det är förhalar man ärendet på ett sätt som gör att § 34-placeringen inte kommer till stånd inom rätt tid. Det är heller inte rättvist att den som har varit intagen och avtjänat sitt straff inte skall få den vård som han eller hon har rätt att begära av samhället. Vården skall återanpassa och kanske habilitera -- inte bara rehabilitera. Jag menar därför att det är väldigt viktigt att Socialtjänstkommittén och Fängelseutredningen samordnas på ett vettigt sätt. Det har faktiskt också skett i uttalanden från dessa två kommittéer. Vi kristdemokrater anser att det är väldigt viktigt att utslussningen får ske på ett vettigt sätt och att betalningsansvaret inte hamnar mellan stolarna. Människor skall inte behöva riskera att gå miste om det de behöver därför att vi inte riktigt vet vem som har ansvaret eller vem som skall betala. Det måste fungera. Jag ser fram emot det förslag som så småningom kommer från Fängelseutredningen. Jag ser också fram emot att den då sittande regeringen kommer att anta det. På det sättet kommer människovärdet att värnas och människors behov av vård tillgodoses. Även om vi kristdemokrater talar om människovärde och människovård handlar det om gränsdragning -- även för vuxna människor. Om man begår tillräckligt grava brott och tillräckligt ofta förgår sig mot sina medmänniskor -- det är ju det som det handlar om -- är det helt rimligt att man sätts i fängelse. Självfallet måste det för att rättfärdiga brottet finnas möjlighet att bli intagen för en tid så att man kan få tänka över vad man har gjort. Detta sker också för att skydda den omgivning som har skadats. Detta står inte i motsatsförhållande till uppfattningen att man skall värna människovärdet också inom kriminalvården och det som följer efter den. Herr talman! Härmed vill jag tillstyrka utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Detta ärende handlar om anslag till Brottsförebyggande rådet och om brottsförebyggande åtgärder. Bakom rubriken döljer sig ett viktigt ställningstagande. Det gäller hur vi effektivast skall bekämpa brottsligheten. Vi socialdemokrater anser att kriminalpolitikens huvuduppgift är att förebygga och motverka brott. I ett samhälle där människorna känner trygghet och bryr sig om varandra finns det mycket större möjligheter att få ned brottsligheten än vad det finns i ett samhälle med stora klasskillnader. Regeringen genomför nu en nedrustning av det svenska välfärdssamhället. Ökade klyftor, social utslagning och hög arbetslöshet är grogrund för brottslighet. Försämringar inom skolan och barnomsorgen riskerar att på sikt medföra mycket allvarliga konsekvenser för brottslighetens utveckling. Inte minst de senaste dagarnas belysning av våldet i skolorna i massmedierna visar på dessa faror. Vi kan konstatera att också kriminalpolitiken har fått ett nyliberalt ansikte. Hårdare straff för dem som ertappas med att begå brott är ledstjärnan i regeringens kriminalpolitik. Det är en dyrbar metod som för länge sedan visat sig vara verkningslös i kampen mot brottsligheten. Antalet polisanmälda brott ökar ständigt. Även detta visar att regeringens linje är verkningslös om man verkligen vill minska brottsligheten. Under valrörelsen inför förra valet gjordes våldsamma attacker på den socialdemokratiska kriminalpolitiken. Man lovade att det skulle bli hårdare tag för att få ned brottsligheten om det blev regeringsskifte. Vi ser nu resultatet. Visst blev det hårdare tag och visst blev det dyrare, men brottsligheten ökar. Det gäller främst våldsbrotten. Herr talman! Detta måste betraktas som ett stort misslyckande från regeringspartiernas sida. Polisen ensam klarar inte denna uppgift. Därför måste hela samhället engageras i kampen mot brottsligheten. Det gäller att samverka -- inte bara på central nivå, utan framför allt ute i verkligheten där brotten begås. Jag skall återkomma med förslag till sådana åtgärder litet senare. Vi socialdemokrater har fogat tre reservationer till utskottets betänkande. Den första handlar om anslaget till BRÅ, den andra om kriminalpolitikens inriktning och den tredje om lokala brottsförebyggande organ. Vi föreslår att anslaget till Brottsförebyggande rådet utökas med tre miljoner kronor utöver vad som framgår i budgetpropositionen. Vi vill på detta sätt slå vakt om Brottsförebyggande rådet, så att dess viktiga verksamhet kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden och med erforderliga resurser. I BRÅ:s anslagsframställan sägs det att endast någon procent av de medel som används inom Justitiedepartementets verksamhetsområde avser förebyggande åtgärder. Vi anser att medelsförstärkningen bör användas till forskning kring den ekonomiska brottsligheten, till att mäta effekterna av de brottsförebyggande åtgärder som pågår samt till inrättandet av en professur vid BRÅ. I vår andra reservation tar vi upp inriktningen av kriminalpolitiken, vilket jag berörde redan i inledningen. Jag kan konstatera att den borgerliga utskottsmajoriteten håller fast vid en gammal beprövad medicin som visat sig verkningslös. I betänkandet skriver majoriteten följande om inriktningen av en långsiktig förändringsprocess: Så mycket står emellertid klart, att den till stora delar måste avse åtgärder inom de traditionella områdena för kriminalpolitiken såsom förändring av regelverket, främst avseende straffrätten och påföljdssystemet. Jag vill fråga Ingbritt Irhammar, som är regeringspartiernas föredragande, om man med detta menar att vi kan förvänta oss ytterligare förslag om längre fängelsestraff för olika brott och om dessa prioriteras framför åtgärder i brottsförebyggande syfte. I vår tredje reservation föreslår vi att en fond för lokalt brottsförebyggande arbete inrättas. Vi anser att varje svensk på sikt bör avsätta 10 kr om året för detta ändamål. Vi vill avsätta 25 miljoner i startkapital i en fond vars medel skall fördelas mellan bl.a. kommuner, folkrörelser och polisdistrikt för lokalt brottsförebyggande arbete. Fonden skall administreras av BRÅ, som har att pröva ansökan och fördela medel ur fonden samt stödja och hjälpa polisdistrikt och kommuner att lägga upp, genomföra och utvärdera den brottsförebyggande verksamheten. 1991 beslut om att en försöksverksamhet avseende brottsförebyggande verksamhet skulle ske i fem kommuner. Denna verksamhet håller nu på att utvärderas, och resultaten är goda. I Karlskoga och Degerfors har anmälningarna om brott minskat betydligt och ett effektivt samarbete har upprättats på lokal nivå. Vi anser att det är mycket angeläget att dessa projekt får fortsätta och att de sprids till andra kommuner som är intresserade av verksamheten. Folkrörelserna kan bidra med kunskap till denna typ av brottsförebyggande verksamhet. Erfarenheterna från dessa fem projekt visar att det med begränsade medel går att nedbringa brottsligheten på ett humant sätt och med en bred uppslutning bland kommuninvånarna. Jag vill med anledning av att försöksverksamheten på de fem orterna nu utvärderas fråga regeringspartiernas föredragande följande: Hur blir fortsättningen för dessa försök om de inte får del av de medel som vi socialdemokrater nu föreslår att de skall få? Avslutningsvis, herr talman, vill jag upprepa att vägen till minskad brottslighet inte står att finna i längre fängelsestraff utan i effektiva brottsförebyggande åtgärder som är anpassade till de förhållanden som råder på olika håll i landet. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna under mom. 1, 2 och 4.

Herr talman! Jag vill tala litet om Ny demokratis inställning till allmänpreventionens betydelse i rättstillämpningen. Enligt utskottets uppfattning tillmäts allmänpreventiva hänsyn inte tillräcklig betydelse i rättstillämpningen sedan 1 kap. 7 § brottsbalken togs bort. Bestämmelsen borde återinföras, så att det framgår att den främsta uppgiften för domstolar, åklagare, polisväsende samt kriminalvård är att upprätthålla allmän laglydnad. I vart fall borde brottsbalken ändras så, att det av lag framgår att domstolarna måste ta hänsyn till kravet på allmän laglydnad i sin dömande verksamhet. Härigenom skulle, herr talman, uppnås ökad stadga i och en förbättrad tilltro hos allmänheten till domstolarna och rättssystemet i stort. Ett starkare betonande av allmänpreventiva hänsyn i rättstillämpningen skulle också vidga möjligheterna att döma till strängare straff för högaktiva vanebrottslingar och medverka till att hos unga människor inpränta hur allvarligt samhället ser på brott. Herr talman! Det får ankomma på regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag som tillgodoser vad utskottet nu har anfört. Detta bör riksdagen med anledning av Ny demokratis motion Ju810 som sin mening ge regeringen till känna. Jag yrkar bifall till Ny demokratis reservation i detta ärende.

Herr talman! I förra årets forskningsproposition slogs fast att BRÅ skulle utvecklas till ett kvalificerat expertorgan i kriminalpolitiska frågor under regeringen. Samtidigt skulle uppbyggnaden av den kriminalpolitiska forskningen vid universiteten intensifieras. Forskningen skulle fortsätta vid BRÅ, framför allt den tillämpade forskningen. BRÅ:s delvis nya inriktning innebär en fokusering på utveckling och utvärdering inom det kriminalpolitiska fältet. BRÅ skall sammanställa och förmedla för rådets verksamhetsområde relevant information om kriminalvetenskaplig forskning till myndigheter, till olika organisationer och till enskilda. Dessutom skall BRÅ ansvara för övergripande utredningar och analyser av samhällets samlade resurser inom det kriminalpolitiska fältet. På så sätt ges också underlag till statsmakterna för kriminalpolitiska åtgärder. Jag menar att det är av mycket stor betydelse att vi har rätt underlag för att kunna fatta riktiga politiska beslut. Vad gäller medelstilldelningen yrkar socialdemokraterna, som Alf Eriksson sade, på ytterligare 3 miljoner kronor medan Vänsterpartiet vill minska anslaget med 10 miljoner kronor. Anslagstilldelningen är emellertid väl avvägd. Jag gör den bedömningen, eftersom den är i enlighet med vad BRÅ själv har äskat. Jag vill betona detta, eftersom Alf Eriksson frågade mig om jag anser att anslagstilldelningen är tillräcklig. Jag utgår ifrån att om BRÅ får det som man har äskat innebär det också att medlen räcker till för att man skall kunna bedriva sin verksamhet under, som Alf Eriksson betonade, tillfredsställande förhållanden. BRÅ har dessutom självt föreslagit att en nedskärning med 1,5 miljoner kronor görs av anslaget för budgetåret 1994/95. Dessa medel skall överföras till den kriminologiska forskningen på universiteten, i enlighet med de planeringsramar som regeringen fastställt för perioden. Jag är vidare i grunden mycket positiv till en professur vid BRÅ -- det har jag sedan länge uttalat -- men regeringen är inte nu beredd att inrätta en sådan. Man håller ju på att bygga upp professurer vid universiteten. BRÅ tillförs också 5 949 000 kronor den 1 juli 1994, då BRÅ tar över beställaransvaret för statistiken inom rättsväsendet. Ansvaret kommer här att omfatta både kriminalstatistik och annan statistik för rättsväsendet. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. Herr talman! BRÅ har på regeringens uppdrag och i samverkan med Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen utarbetat en framtids och omvärldsanalys avseende det kriminalpolitiska verksamhetsområdet för tiden fram till sekelskiftet. Målet för analysen var att ta fram ett underlag för fortsatta överväganden inom regeringskansliet när det gäller reformarbetet inom kriminalpolitikens område. Analysen har särskilt tagit sikte på följande frågeställningar: --Hur ser den förväntade brottsutvecklingen ut? --Vilka åtgärder krävs med tanke på den förväntade brottsutvecklingen? Vilken arbetsbelastning kan det komma att bli inom rättsväsendet? --Vilka krav bör ställas på kriminalpolitiken utifrån den här analysen? BRÅ har utifrån denna analys också utfärdat ett recept. BRÅ förespråkar en nationell brottspreventiv strategi, där åtgärder inom rättsväsendet samordnas med åtgärder inom andra samhällssektorer som skolan, socialtjänsten, frivilligorganisationer m.fl. Strategin bör också innefatta frågor som huvudmannaskap för den brottsförebyggande verksamheten, huvudmannaskap för frågor som rör de lokala brottsförebyggande programmen, en årlig och förbättrad brottsofferundersökning och förbättringar av rättsstatistiken. Denna framtidsoch omvärldsanalys pekar på en fortsatt utveckling av antalet brott, om man inte radikalt lägger om politiken, tänker om och åtgärdar. Vi slår fast att brottsligheten är oacceptabelt hög redan i dag. Det är absolut icke önskvärt att den ökar. Frågan är då vad man skall göra. Det behövs en långsiktig förändringsprocess. Det är nödvändigt att bygga kriminalpolitiken på en helhetssyn. Det verkar som om Alf Eriksson inte har läst detta, som slås fast både i betänkandet och i propositionen. Detta gäller åtgärder både från det allmänna och från samhället i övrigt. Det krävs åtgärder på bred front inom kriminalpolitikens traditionella områden. Man måste se på strafflagstiftningen, på polisens verksamhet och på kriminalvårdens roll. Självfallet innefattas detta i kriminalvårdens hela problematik, men det skall å andra sidan inte vara enbart på de områdena som man skall studera hur kriminalpolitiken i framtiden skall utformas. Jag tror att vi är överens om att de traditionella kriminalpolitiska åtgärderna inom rättsväsendet främst består av ingripanden och reaktioner mot redan begångna brott. Jag tror också att vi är överens om att sådana åtgärder snarast är ett uttryck för misslyckande i ambitionen att förebygga och förhindra brott. Man kan naturligtvis inte frångå att också en av rättsväsendet utformad fast och konsekvent kriminalpolitik som tillämpas av statssystemet har förebyggande effekter. Också de här förklaringarna har jag hämtat från budgetpropositionen. I budgetpropositionen står att direkt brottsförebyggande insatser och åtgärder måste prioriteras. Alf Eriksson sade i sitt anförande att vi inte talar om brottsförebyggande insatser utan bara vill åtgärda brott som redan har begåtts. Men i betänkandet och i budgetpropositionen står klart och tydligt att brottsförebyggande insatser skall prioriteras. Det betyder väl att man menar allvar och tycker att det här är viktigt? Ordet prioritera innebär faktiskt att sätta först och före. Vi måste skapa möjligheter för samhället att utvecklas, så att människor kan växa i mognad och ansvar och ömsesidigt hänsynstagande. Särskilt viktigt är detta när det gäller barn och ungdomar. Också dessa ord har jag hämtat ur betänkandet och budgetpropositionen. Trots detta har Socialdemokraterna en reservation där man säger att man måste satsa på barn och ungdomar. Ni kunde ju i stället bara ha skrivit av det som står i budgetpropositionen. Jag utgår från att alla politiker vill slå vakt om det generella välfärdssamhället. Jag utgår från att ingen politiker eftersträvar hög arbetslöshet, även om arbetslösheten ökade under den socialdemokratiska regeringstiden. Jag utgår från att ingen vill ha stora sociala klyftor eller öka de som finns, även om de sociala klyftorna ökade enormt under den förra socialdemokratiska regeringen. Jag utgår också från att ingen vill ha förslummade bostadsområden. Vi i regeringspartierna betonar hur viktigt det är med förebyggande insatser, och vi betonar hur viktigt det är att stärka familjens ställning och att ta till vara skolans möjligheter som fostrare, hur viktigt det är att ge unga normer och värderingar och hur viktigt det är att barn lär sig skilja på mitt och ditt och rätt och fel. I betänkandet betonas det också hur viktigt det är att ta till vara människors engagemang och deltagande inom det brottsförebyggande området. Regeringen har nyligen också gett BRÅ i uppdrag att utarbeta ett nationellt brottsförebyggande program, som BRÅ självt har önskat. Detta program skall belysa frågor om inriktning och målbeskrivning för det brottsförebyggande arbetet, ansvarsfördelning, samordning och -- lyssna noga nu -- samverkan på olika nivåer samt uppföljning och utvärdering av resultatet. En central fråga anges vara vilka åtgärder som behövs för att förhindra att unga människor dras in i kriminalitet och missbruk. BRÅ är ju också representerat i Trygghetsutredningen och skall vid arbetet med ett nationellt brottsförebyggande program hålla kontakt med och beakta det arbete som sker inom den utredningen vad gäller lokalt trygghetsskapande arbete, närpolisverksamhet och ett problemorienterat brottsförebyggande arbetssätt. Målet är att regeringen under våren 1995 skall kunna förelägga riksdagen ett förslag till ett nationellt brottsförebyggande program. Dessutom skall regeringen tillsätta en särskild utredare med uppdrag att ta fram en samlad resultatredovisning för det kriminalpolitiska arbetsområdet. Det arbetet skall vara avslutat före Av det sagda framgår väl ändå väldigt tydligt att regeringen lägger stor vikt vid att minska brottsligheten och öka människors trygghet och att regeringen lägger särskilt stor tonvikt vid brottsförebyggande insatser inom kriminalpolitiken. Med detta vill jag yrka avslag på reservation 2. Herr talman! I motion 809 av Socialdemokraterna begärs som vi hörde här tidigare att BRÅ ges ett generellt uppdrag för uppbyggande av lokala brottsförebyggande organ i landets kommuner och att en fond inrättas, i vilken BRÅ administerar, prövar och fördelar medlen. Först vill jag framhålla att lokalt brottsförebyggande arbete och initiativ bör stimuleras. Statsmakterna har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för och ge ett aktivt stöd till lokalt brottsförebyggande arbete. Detta betonas i betänkandet. Enligt tidigare regeringsbeslut har BRÅ och Rikspolisstyrelsen stött bildandet av fem pilotprojekt, vilket också Alf Eriksson berörde i sitt anförande. De här erfarenheterna skall samlas för att kunna användas på andra håll i landet. BRÅ håller nu på med en fortlöpande uppföljning av projekten och skall lämna en slutlig redovisning i höst. BRÅ skall också under innevarande budgetår ägna särskild uppmärksamhet åt att utifrån de här erfarenheterna utveckla modeller för lokalt brottsförebyggande arbete. För att kunna göra det har BRÅ börjat med en landsomfattande inventering och systematisering av brottsförebyggande verksamhet som bedrivs i olika kommuner på initiativ av kommuner, polisen eller båda delar. Det här beräknas kunna avrapporteras nästa budgetår. Dessutom arbetar Trygghetsutredningen nu med att se över rollfördelningen mellan enskilda poliser och kommuner i arbetet med att skapa trygghet mot brott, särskilt vardagsbrottslighet och ordningsstörningar. Kommittén skall också studera hur möjligheter till samverkan kan utvecklas mellan enskilda och polis. På grund av allt detta aktuella utrednings och utvärderingsarbete gällande lokalt brottsförebyggande arbete bör motionen nu avslås av kammaren. Jag yrkar avslag också på reservation 4, som är en upprepning av vad Ny demokrati uttryckte i en motion i fjol. Brottsbalkens bestämmelser om straffmätning och påföljdsval ger redan i dag domstolarna möjlighet att i tillräcklig utsträckning beakta allmänpreventiva hänsyn vid valet av påföljd för brott.
Herr talman! Vad BRÅ har äskat är en sak. Det kan väl inte vara så att det inte är möjligt för ledamöter i den här kammaren att föreslå andra eller ytterligare uppgifter till BRÅ? Det är just vad vi har gjort, och dessa andra uppgifter skulle finansieras med de 3 Jag kan upprepa vilka uppgifter det gällde. Den första uppgiften var att utvärdera den ekonomiska brottsligheten, som håller på att gå oss över huvudet. Den andra uppgiften gällde en utvärdering av de brottsförebyggande projekten, och den tredje gällde inrättandet av professuren. Vi har inga delade meningar om vikten av BRÅ:s omvärldsanalys och vad man kommer fram till i den. Vi har inte reserverat oss på den punkten. Men de sköna skrivningar som finns måste ju överensstämma med den handling som utförs. Vi har sett efter vad som sammantaget har gjorts på kriminalpolitikens område under två och ett halvt år, och vi kan då konstatera att det icke har satsats några extra pengar på brottsförebyggande verksamhet, medan den ena potten med hundra miljoner efter den andra har använts till att bygga ut fängelser och utöka straffskalorna. Vi kan inte se att förlängda, utökade straffskalor skulle ge en likadan brottsförebyggande signal som andra, mer humana brottsförebyggande åtgärder. Varför nu, när vi har så goda erfarenheter, vänta med att sätta i gång lokala projekt på bred front? Utskottsmajoriteten har på den här punkten möjlighet att visa att ni menar något med den brottsförebyggande verksamheten ute på det lokala planet.
Herr talman! Jag informerade om att man inom BRÅ har fått de medel man har äskat. Jag gjorde det därför att Alf Eriksson klagade på att BRÅ inte kunde arbeta under tillfredsställande förhållanden, eftersom man inte hade fått erforderliga resurser. Som jag sade i mitt anförande utgår jag från att man inom BRÅ vet vad man äskar, och får man vad man äskar kan man åtminstone arbeta under tillfredsställande förhållanden. Det innebär inte att inte ett parti här i riksdagen kan föreslå att BRÅ skall jobba med något annat eller ha ytterligare uppgifter -- det har jag inte invänt mot. Det finns redan i dag två stycken experter på BRÅ som jobbar med den ekonomiska brottsligheten. Det är väldigt viktigt och bra, och det kompletterar annan utredning kring ekonomisk brottslighet som pågår just nu. Alf Eriksson frågar varför vi inte visar i handling att vi vill satsa på brottsförebyggande arbete. Det har vi gjort, bl.a. med de projekt som är i gång. Dessa är alltså inte färdigutvärderade, utan en utvärdering av dem håller på nu. De projekten skall utvärderas tillsammans med andra lokala brottsförebyggande projekt. De startas ideligen, och de pågår på fler platser i landet än i dessa fem försökskommuner. Erfarenheterna från dessa projekt skall samlas in och utvärderas för att kunna bilda modeller, helst i varje polisdistrikt i hela landet. Majoriteten menar att vi bör invänta resultatet av den utvärdering som pågår. Vi bör avvakta och utvärdera det, så att vi kan göra det bästa möjliga av det hela. Alf Eriksson säger -- och jag har hört det tidigare i kammaren här i dag -- att regeringen nu enbart satsar på hårdare straff och inte på det brottsförebyggande arbetet. Jag försöker erinra mig någon lagstiftning där vi har varit oense när det gäller straffskalorna. Vi har gemensamt ansett att man t.ex. skall sänka gränsen för grovt rattfylleri från 1,5 promille till 1 promille. Vi ser gemensamt, såvitt jag har förstått, allvarligt på sexualbrott, och vi har också sett det som viktigt att skärpa lagstiftningen för narkotikabrott. Jag undrar vilka lagar och straffpåföljder som ni socialdemokrater här syftar på.
Herr talman! Det är riktigt att de lokala projekten nu utvärderas under våren och att det skall komma en rapport till hösten. Det har också skett en kontinuerlig utvärdering. Redan under 1992, vill jag minnas, gjordes en första utvärdering av hur detta hade gått. Det finns väl inte någon anledning att inte använda de positiva signaler som har kommit redan på detta tidiga stadium och sätta dessa projekt i sjön. Jag har träffat representanter för flera kommuner där de är intresserade av att köra i gång liknande verksamhet. Men alla vet ju hur det låter när man kommer till kommunerna: Vi har inga pengar. Vi ser här en möjlighet att stötta kommuner och polisdistrikt att komma i gång med den här verksamheten på ett tidigt stadium. Jag tror att det är mycket välinvesterade pengar. Sedan till frågan om straffskalorna. Vilket är mest brottsförebyggande, Ingbritt Irhammar: risken för att bli upptäckt när man har begått ett brott, eller att få en hårdare påföljd?
Herr talman! Alf Eriksson och jag är inte oense om att det sker kontinuerliga utvärderingar av lokala brottsförebyggande projekt och att det arbetas fram modeller som kan användas på flera håll. Verksamhet byggs nu upp på väldigt många olika håll. Trygghetsutredningen hade en hearing för inte så länge sedan där olika kommuner vittnade om hur mycket arbete som redan hade satts i gång och som pågick. Jag hörde inte att någon av de kommunerna sade att de inte hade kunnat starta på grund av brist på resurser. Det har i så fall varit fråga om brist på fantasi. Det är ofta behovet av samverkansformer som har betonats, och jag vet inte om man skall behöva budgetera det. Jag har inte hört det i de kommuner och polisdistrikt som startat med detta. Jag ställde en fråga till Alf Eriksson. Alf Eriksson sade att den nuvarande regeringen driver en politik som innebär att fler sätts i fängelse. Jag medger att fler sätts i fängelse. Domstolarna dömer i dag utifrån samma lagstiftning hårdare på ett helt annat sätt än för tre, fyra år sedan. Vi har dessutom ändrat lagstiftningen. Jag nämnde sexualbrott, övergrepp på barn, rattfylleri och narkotikabrott. På vilka av dessa områden har Socialdemokraterna reserverat sig mot lagstiftningen på ett sätt som hade kunnat lett till färre fängelsedomar? Dessutom vill jag påminna om att Centern i opposition till den förutvarande socialdemokratiska regeringen drev på för att vi skulle få alternativ till fängelsestraff, bl.a. samhällstjänst i hela landet. Vi fick reservera oss till förmån för att detta skulle införas, eftersom majoriteten, dvs. ni socialdemokrater, inte var beredda att införa alternativ i den snabba takt som vi då ville.
Herr talman! I den här frågan har vi under min tid som ledamot i kammaren vid varje tillfälle motionerat om en samlad översyn av straffskalorna så att vi får en bild av det hela, och så att de harmoniserar med varandra. Men det är inte bara fråga om detta. Som sades i debatten om föregående betänkande har vi också föreslagit alternativa påföljder till fängelsestraff. Vi anser inte att fängelsestraff är allena saliggörande. Det är berättigat i vissa fall, men det är en mycket uråldrig metod. Det har tillämpats ganska länge. I dagens moderna samhälle vore det väl synd om vi inte skulle kunna hitta någon metod som var humanare, billigare och bättre.
Herr talman! Alf Eriksson och jag är överens på ett område, och det är att vi måste finna fler alternativ till fängelsestraff. Det är också därför som Straffsystemkommittén nu arbetar för att finna möjligheter till alternativ inom påföljdssystemet. Vi i Centern har precis som Socialdemokraterna representanter i kommittén. Vi gnuggar verkligen våra geniknölar för att försöka finna olika alternativ. Jag tror att alla som sitter med i den utredningen är överens om att det är viktigt att finna alternativ. Jag reagerar över reservationer där man skriver som om man menade att inte alla betonar detta. Ni säger i reservation nr 2, som gäller inriktningen av kriminalpolitiken, att det skall ske en satsning på brottsförebyggande arbete. Men det sägs både i budgetpropositionen och i utskottsmajoritetens text i betänkandet. Där står t.o.m. att det brottsförebyggande arbetet skall prioriteras. Ni talar om att reformera straff och påföljdssystem med utvecklandet av alternativ till frihetsstraff. Det finns en utredning som arbetar utifrån just de direktiven. Ni talar om en human kriminalvård med förbättrat innehåll. Den frågan har en annan utredning arbetat med. Ni talar om utökat stöd till brottsoffren. Det har sällan gjorts så mycket för brottsoffren som under den korta tid -- två och ett halvt år -- som den nuvarande regeringen har suttit vid makten. Ni talar om snabba och tydligare reaktioner för unga lagöverträdare. Ungdomsbrottsutredningen har avgett ett i stort sett enigt betänkande. Nu håller vi på att försöka lägga fram sådana förslag som jag tidigare har fått reservera mig till förmån för, eftersom ni socialdemokrater inte var beredda att satsa på detta. Det gäller t.ex. medling för unga lagöverträdare. De förslagen avslog ni år efter år på den tiden. Ni talar om effektivare polisiära arbetsmetoder. Nu skall det tillsättas en utredning som skall titta på polisens verksamhet. På punkt efter punkt talar ni om sådant som står i propositionen eller i utskottsmajoritetens text i betänkandet. Det verkar som att ni söker strid i stället för att vi skall arbeta framåt.

Herr talman! Till utrikesutskottets betänkande om vissa anslag inom Utrikesdepartementets område har vi socialdemokrater fogat två reservationer. Den första handlar om fredsbevarande verksamhet. Där har utskottet instämt när det gäller det behov som vi beskriver i den motion som ligger till grund för reservationen, men avstrykt att pengar avsätts till detta ändamål. Bakgrunden till reservationen och motionen är att vi anser att Sverige nu behöver ta ett samlat grepp. Vi har beskrivit detta i ett program för gemensam säkerhet. De ändrade utrikespolitiska förhållandena ställer större och ändrade krav på Sverige. FN, ESK och framtida Partnerskap för fred är tre stora organisationer med åtaganden där Sverige kommer att spela en framträdande roll även i framtiden. Inom FN och ESK har vi redan fullgjort olika åtaganden, och inom Partnerskap för fred kommer vi sannolikt också att göra det framgent. Vi har beskrivit hur vi vill finansiera vårt program för gemensam säkerhet. Det behövs inte bara en ekonomisk samordning utan också en politisk samordning. Det behövs kort sagt en bättre beredskap för att kunna möta de högre och förändrade kraven. De krav som jag talar om har beskrivits i bl.a. Boutros Ghalis Dagordning för fred. De finns som en bärande grundtanke i den internationella kommissionen för globalt samarbete. Vi föreslår ett nytt anslag, som skall bära titeln Säkerhetsskapande åtgärder. Det är på totalt 1,3 miljarder kronor. Vi skapar detta nya anslag delvis genom en omfördelning av Försvarsdepartementets budget, delvis genom att föra över pengar från Utrikesdepartementets budget. 164 miljoner är nya färska pengar. Om Sverige med fortsatt anständighet skall kunna tala om värdet av en alleuropeisk säkerhetsordning får vi inte agera som om vi trodde att det skulle kunna växa upp alldeles av sig självt. Vi måste själva verka för att så skall ske. Med det nya anslaget skulle vi visa på vad vi har kallat för peace dividend. Vi har begärt det av många andra länder tidigare, men Sverige skulle här kunna gå i bräschen och visa att vi med peace dividend skulle ha en beredskap för att verka för en ny alleuropeisk säkerhetsordning. Vi vill ta 1 miljard från försvarsbudgeten, 836 miljoner är färska pengar. Detta ger tillsammans 1,3 miljarder kronor. Detta har alltså utskottsmajoriteten avstyrkt. Egentligen i samma syfte har vi reserverat oss mot majoritetens förslag till nedskärningar av F 2 anslaget. Vi har egentligen två reservationer som båda främjar säkerheten. F 2-anslaget går till organisationer för information och studier om säkerhetspolitik och säkerhetsfrämjande utveckling. Utan organisationer som informerar om och engagerar sig för den här utvecklingen kan inte heller regeringen åstadkomma särskilt mycket. De är så att säga samverkande faktorer. miljoner kronor till 13 miljoner. Man motiverar det med att antalet ansökningar har minskat från 600 till 350 och att det ansökta beloppet minskat på motsvarande sätt. Nu är det inte riktigt sant, det är inte riktigt proportionell minskning av totalsumman av de ansökta bidragen. Värre är, tycker jag, att man anklagar organisationerna för och motiverar neddragningen med att organisationerna ofullständigt redovisat de bidrag som de fått tidigare. Det har visat sig vid en granskning att UD inte har särskilt god reda. Flera av de bidrag som man har räknat in i det ickeredovisade beloppet har varit sådana som inte har behövt redovisas ännu. I en del fall har de t.o.m. varit redovisade, men UD har slarvat bort redovisningarna. För övrigt förtjänar UD kanske en viss kritik. Enligt ett klipp från DN den 16 mars ger regeringskansliets revisionskontor UD en svidande kritik för hur man har misskött sin egen redovisning. Det kanske inte är så lätt för små folkrörelseorganisationer med ingen eller väldigt liten administration att klara det här. Jag tror att man måste visa en viss tolerans och förståelse för att det kan bli förseningar. Men det får inte på något sätt göra att det värdefulla arbetet minimeras så till den grad att man nästan halverar bidraget. Det som är märkligt i sammanhanget är att utskottsmajoriteten skriver mycket väl om organisationernas arbete. Man lovordar det, man talar verkligen om hur angeläget det är att detta arbete genomförs, inte minst i den förändrade tid som vi nu lever i. Samtidigt som man föreslår denna stora nedskärning säger man: ''Utskottet utgår ifrån att såväl projektstöd som organisationsstöd bör kunna lämnas på samma sätt som för närvarande.'' Det här är verkligen en tulipanaros. Det är ungefär som att säga till en metallarbetare: Vi halverar din lön, men det gör ingenting. Du kommer att kunna leva med precis samma standard som tidigare. Det här är oerhört enkel matematik. Alla förstår att det i bästa fall är önsketänkande att det skall vara så. Värre är om detta är ett försök att föra organisationerna bakom ljuset och låtsas att det inte kommer att bli någon förändring. Vi har i vår reservation skrivit att vi anser att det här anslaget fortsatt bör vara på 20 miljoner kronor.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

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande UU14 FN, Nordiska rådet och EFTA. I betänkandet återfinns också anslaget Information om Sverige i utlandet, Utrikeshandel och exportfrämjande. Nedrustnings och säkerhetspolitiska frågor behandlas under F avsnittet i propositionen. Anslaget Utrikesförvaltningen m.m. rymmer medel till departementets och utlandsmyndigheternas löner och förvaltningskostnader, och kostnader för vissa förhandlingsresor på 60 miljoner kronor hänförs också till det anslaget. Trots att det av budgetförslaget framgår att man har företagit besparingar på sammanlagt 21,5 miljoner yrkas det nu på en höjning av anslaget med 39 551 000 kr. Vi anser att utrikesförvaltningen bör åläggas sparbeting som motsvarar 5 % och föreslår en sänkning av anslaget med 76 miljoner. Vi vill också se över kostnader för lokaler och bostäder utomlands samt bevaka att kostnader för resor minimeras. Vi anser att hela FN organisationen måste ses över. Den är i många avseende ineffektiv, svällande och byråkratisk. Många FN organ behöver samordnas, en del skrotas. Vi anser att Sverige aktivt bör verka för fler svenskar inom FN-systemet. Med tanke på Sveriges generösa bidragsgivning borde många fler styrelseposter och många fler tjänstemän beredas arbetsmöjligheter inom FN. Ny demokrati anser att de verksamheter som skall prioriteras inom FN är befolkningsfrågan, miljön och FN i rollen som världspolis. Sverige måste på ett bättre sätt utnyttja de upphandlingar som sker inom FN. Det är stora belopp som går svenska företag förbi. Den totala FN-upphandlingen uppgår till ca 35 miljarder USD per år. Den del av FN-upphandlingen som är mest intressant för svensk industri uppskattas till ca 2,5 miljarder USD. Svensk industri har hittills visat ett ganska litet intresse för denna FN-marknad. Detta måste rättas till genom en intensifierad information från den svenska FN-delegationen i New York till svenska företag. Sverige har av tradition sänt parlamentariker och andra representanter till FN:s generalförsamling varje höst. Vi vill dock införa en ny modell för detta. Vi föreslår att Sverige i framtiden endast sänder två grupper med tio riksdagsledamöter i varje. Parlamentarikergruppen skall delta i FN arbetet under en tvåveckorsperiod i stället för fyra veckor som nu är fallet. Alla partier skall vara representerade i gruppen. Som förhållandena är i dag innebär vårt förslag att Vänsterpartiet, Ny demokrati, kds, Folkpartiet och Centern får vardera en delegat, Moderaterna två och Inom departementet saknas i dag ett samlat grepp över Sveriges FN-insatser. Detta anser vi måste ändras. Ny demokrati anser att hela FN engagemanget skall finnas inom ett och samma departement på UD. Man får då en bättre överblick och kan undvika dubbelarbete. En bättre samordning leder till effektivisering och lägre kostnader. Vi vill att FN i framtiden skall kunna spela en större roll -- en roll som ''världspolis''. Ny demokrati ställer sig positivt till fredsbevarande och fredsskapande insatser inom FN:s ram. Vi vill främja inrättandet av en särskild fredsskapande styrka under FN:s säkerhetsråds kontroll. Rollen som världspolis har ofta fått spelas av USA, såsom i Somalia och Kuwait. USA kan dock inte ta på sig denna roll i all framtid. Den inhemska amerikanska opinionen kommer inte att i alla lägen acceptera att amerikanska liv riskeras och offras i fjärran länder. Detta gäller speciellt om inte andra länder är beredda att hjälpa till för att upprätthålla världsfreden och försvara demokratiska staters överlevnad. Sverige bör spela en aktiv och pådrivande roll så att dessa styrkor bildas så snart som möjligt. Det är självklart att Sverige som nation måste vara berett att tillsammans med andra nationer ingripa för att lösa allvarliga konflikter i omvärlden -- ingripanden med trupp, inte bara med diplomatiska uttalanden. Detta måste vi göra inte minst för att vi själva skall kunna få hjälp om vi blir angripna av främmande makt. Herr talman! Vi anser att kostnaderna för Nordiska rådet är orimligt höga. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till att utreda och analysera det nordiska samarbetets arbetsformer. Vi anser att Nordiska rådet bör syssla med nordiska miljöfrågor och med frågor av gemensamt nordiskt intresse inför ett europeiskt samarbete. Inom Nordiska rådet bör verksamheten spegla det som är unikt just för Norden. Herr talman! När det gäller anslagstitlarna D. Information om Sverige samt E. Utrikeshandel och exportfrämjande har vi i vår motion utvecklat vår syn på skapandet av ett Sweden Center. Det finns i dag en lång rad myndigheter och statliga bolag som sysslar med utlandsrelaterade verksamheter: UD BITS, Swedecorp och Swedfund International. Ny demokrati föreslår att samtliga dessa myndigheter och bolag sammanförs till en organisatorisk enhet -- Sweden Center -- som underställs Sveriges exportråd och som ägs gemensamt av staten och svenskt näringsliv. Varje utlandsmarknad av betydelse för svensk handel skall bestyckas med ett Sweden Center. I de diplomatiskt tunga länderna finns separata ambassader, medan ambassadverksamheten i politiskt lätta länder borde kunna inkluderas i ett Med den föreslagna organisationen erhålls en enhetlig ledning av införsäljningen på utlandsmarknaderna av en mängd aktiviteter som rör Sverige. Med en enhetlig administration kommer stora kostnadsnedskärningar att kunna göras. Vi föreslår att regeringen tillsätter en snabbutredning som får i uppdrag att skyndsamt utreda en ny organisation. Anslag inom det nedrustnings och säkerhetspolitiska området återfinns i budgetpropositionens tredje huvudtitel under rubrikerna F 1--6. Under 1992 utreddes hur anslagna medel inom F 2-anslagets område Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling används. Utredningen framförde stark kritik över anslagsutnyttjandet. Ny demokrati anser att F-anslagen måste begränsas. Vi noterar regeringens ambition att begränsa anslagäskandena. Vi anser dock att regeringens besparingar är otillräckliga. Med ett budgetunderskott på 170 miljarder kan besparingar på några tiotals miljoner synas oväsentliga. Men vi anser att det nu verkligen gäller att spara -- i smått som stort. Vi föreslår att F-anslagen reduceras till 40 miljoner, vilket innebär en minskning med mer än en tredjedel i förhållande till 1993/94 års anslag. Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag avslutar mitt anförande med att yrka bifall till vår reservation nr 3 beträffande momenten 26 och 30

Herr talman! Förhållandet till Europeiska unionen präglar snart sagt alla frågor som riksdagen har att behandla. När det gäller kampanjen inför folkomröstningen kommer vi att få se att resurserna till ja och nejsidan knappast är likvärdiga. Ja-sidan stöds av ett samlat ekonomisk-politiskt etablissemang och kommer rimligtvis att ha betydligt mer resurser till sitt förfogande än vad nej-sidan någonsin kan åstadkomma. Detta gäller helt oavsett hur stor andel av befolkningen som från början är engagerad i arbetet. Därför är det naturligtvis viktigt att de statliga bidragen till den här kampanjen ligger på en hög nivå. Det kan inte råda något tvivel om att denna fråga är av största vikt -- det har sagts otroligt många gånger i denna kammare. Viktiga frågor tenderar ofta att kosta pengar. Det här är en fråga som måste få kosta. Det gäller ju samhällets stöd till kampanjen. Utskottet skriver mycket välvilligt att resurser till informationsinsatserna inför folkomröstningen skall fördelas rättvist mellan ja och nejsidan. Vad annat skulle man kunna säga? Därmed överlämnar vi tolkningen av ordet ''rättvist'' till någon annan. Jag menar att vi måste följa samma modell som vi hade inför folkomröstningen för kärnkraften. Resurserna måste naturligtvis, i dagens penningvärde räknat, ligga på samma ekonomiska nivå som vid den folkomröstningen. Utskottet skriver att den frågan får vi ta ställning till sedan -- det kommer säkerligen en proposition kring de närmare arrangemangen kring folkomröstningen! Men det vore ju utomordentligt värdefullt om riksdagen redan nu uttalade vad den vill att den här kampanjen skall få för resurser. När vi nu vet datum och över huvud taget vet mer än när betänkandet skrevs finns det ingen anledning för riksdagen att inte uttala hur man vill ha det. Tillfälle till det får riksdagen genom att bifalla Bertil Måbrinks meningsyttring. Ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer som arbetar med fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter är viktigt av många olika anledningar. Sådana här organisationer kan knappast locka sponsorer av någon vikt. Vilka skulle det i så fall vara? Försvarsindustrin lär knappast vara intresserad, även om den har tillräckliga resurser. Att frivilligorganisationerna spelar en betydelsefull roll i det konkreta internationella arbetet är vi väl också överens om. Att de länge har kommit till undsättning och stöd i kris och krigssituationer är väl belagt. Frivilligorganisationernas engagemang och deltagande i fredsarbetet kommer att få ökad vikt. Det framhävs också av olika FN-organ och ESK. ESK vill t.ex. att frivilligorganisationerna skall engageras mer direkt i försöken att finna, hantera och på sikt medverka till att undanröja orsaker till konflikter. Låt oss då titta på vad som händer med F 2 anslaget. Jag instämmer helt med vad Viola Furubjelke sade. Anslaget skall naturligtvis inte sänkas. Det bör åtminstone ligga kvar på samma nivå som förra året. Det finns vidare en annan sak som berör F 2 anslaget. Den internationella kontaktverksamheten är begränsad till organisationer som knyter kontakter med de baltiska staterna, Ryssland och Polen. Den begränsningen är litet knepig. Den är dessutom helt onödig, och den hindrar svenska organisationer att få medel för att bygga nätverk med mänskligarättighetsorganisationer. Det gäller t.ex. vad som händer nu i f.d. Jugoslavien. Centralamerika är ytterligare ett exempel. En stor del av de flyktingar som kommer till Sverige är från dessa områden. Vi tycker också att det är helt obefogat att F 2 anslaget skall överföras till Civildepartementet. Det bidrar inte till en bättre ordning eller överblick. Det fråntar Utrikesdepartementet det avgörande inflytandet för medelstilldelningen angående det som handlar om säkerhetspolitik och fredsverksamhet. Det är väl inte för mycket sagt att påstå att Civildepartementet inte har den kompetensen. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom Bertil Måbrinks meningsyttring. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till den del av meningsyttringen som gäller mom. 15.

Herr talman! Utrikesdepartementet är en myndighet med många år på nacken sedan det hade namnet Kabinettet för utrikes brevväxling. Departementet har fått möta många skilda uppgifter med olika förutsättningar under århundradenas lopp. I dag står vår utrikesförvaltning inför mycket speciella utmaningar. Dels gäller det naturligtvis för denna förvaltning, likväl som för andra statsförvaltningar, att den är ställd under de sparkrav som är nödvändiga i en ekonomi med så stora underskott som vi dras med i dag. Samtidigt lever vi i en tid när kravet på insatser från utrikesförvaltningens sida bara växer. Dels är vår verklighet alltmera internationaliserad. Sverige blir mer och mer beroende av väl fungerande internationella kontakter både nära och fjärran. Dels blir antalet länder som Sverige har anledning att odla kontakter med bara fler. Behovet av vår närvaro blir bara större och större. Inom parentes sagt blir Ny demokratis spariver med stora nedskärningar på utrikesförvaltningens område utöver vad regeringen har föreslagit minst sagt malplacerad. Det faller på sin egen orimlighet. Jag behöver inte orda mer om det. Det är därför naturligtvis viktigt att ha en ständig översyn av att resurser används på bästa sätt. Det arbetet fortgår kontinuerligt inom utrikesförvaltningen. Många bra insatser görs där. Det hela underlättas naturligtvis inte av att utrikesförvaltningens tjänstemän hör till de sämst betalda i vår samlade statsförvaltning. Det är inte riksdagens sak att lägga sig i avtalsförhandlingar. Men det kan vara värt att notera att så är det, och det är naturligtvis inte någon fördel för verksamheten. Men det görs ändå imponerande insatser. Jag tror att vi i Sverige med rätta kan vara stolta över den utrikesförvaltning vi har. Sverige har gott renommé internationellt sett för det sätt utrikesförvaltningen fungerar. Det betänkande vi nu behandlar berör många delar av finansieringen av utrikesförvaltningen. I allt väsentligt är utskottet enigt, och det är glädjande. Men det finns ett par punkter där det finns reservationer. Socialdemokraterna har en reservation som behandlar frågan om gemensam säkerhet. Reservationen bygger på ett socialdemokratiskt motionsyrkande. När jag studerade yrkandet kunde jag konstatera att det utgjorde en mycket vältalig beskrivning av nödvändigheten av den politik som regeringen i allt väsentligt redan för. Det stöd till sitt politiska innehåll som detta yrkande från Socialdemokraternas sida i realiteten innebär är naturligtvis välkommet. Det är viktigt med en bred konsensus i utrikespolitiken. Däremot vill Socialdemokraterna visa något slags handlingskraft genom att flytta runt pengar inom och mellan Utrikes och Försvarsdepartementen. På det sättet trollas ett nytt anslag fram. Men om man tittar litet närmare på detta ser man att de pengar som redan används för de ändamål som Socialdemokraterna vill att de skall användas till endast flyttas runt. Sedan blir det ett nytt anslag, och det känns handlingskraftigt. Vi tror inte på den typen av handlingskraft. Organisatoriska förändringar skall vara sakligt motiverade. Vi kan inte se att det socialdemokratiska förslaget ger några som helst nya möjligheter att göra något som inte redan görs med det system som redan finns. Vi instämmer hjärtligt i de politiska ambitionerna som finns i den socialdemokratiska motionen. Vi har precis samma ambitioner, men däremot tror vi inte så mycket på den omfördelning av anslagen som Socialdemokraterna föreslår. Vi avstyrker därför det konkreta yrkandet. Herr talman! Vidare var det förslaget om F2 anslaget. Det gäller anslaget till enskilda organisationers verksamhet i fråga om fred och nedrustning. Jag skall villigt erkänna att förslaget inte mötte någon entusiasm från de flesta av regeringssidans ledamöter. Vi är ense om den betydelse som de enskilda organisationernas och folkrörelsernas arbete innebär när det gäller frågor om fred och nedrustning. Men det som gjorde att vi ändå inte kunde avvisa regeringens förslag var det faktum att förslaget motiverades med att efterfrågan på pengar från detta anslag hade kraftigt minskat. Mängden ansökningar och de ansökta beloppen hade minskat kraftigt. Det är ett motiv som inte utan vidare går att sopa bort. Vi konstaterade vad Viola Furubjelke sade, nämligen att även om efterfrågan på pengar från anslaget har minskat, och därmed anslaget minskas, bör man kunna ge seriösa, bra projekt och organisationer stöd i samma omfattning som tidigare. Det finns då ingen rimlig anledning att minska stödet till de stödvärda verksamheterna. Det är den slutsatsen som utskottet har dragit. Därmed är det självklart att om UD:s bedömningar inte skulle hålla, dvs. att efterfrågan på pengar för seriösa projekt ökar, får frågan tas upp till förnyad behandling i riksdagen igen. Men motivet för nedskärningen är en minskad efterfrågan, och utskottet noterar detta. För säkerhets skull har utskottet dessutom konstaterat att anslaget bör kunna avlastas den internationella verksamheten. Många organisationer gör mycket stora insatser med stöd från F 2-anslaget i krigszoner, t.ex. i det forna Jugoslavien och i Somalia. Det är inte alldeles nödvändigt att använda F 2-anslaget för detta ändamål. Här går det mycket väl att använda katastrof eller demokratianslaget. Det finns många andra resurser. Om man avstår från den prutning på katastrofanslaget som Socialdemokraterna vill göra, går det att utan vidare använda de resurserna till att finansiera fina fredsskapande insatser från frivilligorganisationer eller enskilda organisationer i t.ex. Jugoslavien eller Somalia. På så sätt avlastas Sammantaget kan jag säga att vi är övertygade om att det med en sådan omfördelning och med hänsyn till det som UD självt säger beträffande efterfrågan på anslaget bör vara fullt möjligt att ge stöd till stödvärda insatser på detta område på samma sätt som hittills. Avslutningsvis vill jag apropå nydemokraternas reservation säga: Allt det som man säger i reservationen och som Moquist sade från talarstolen om vikten av effektivitet, om vikten av att reformera FN:s verksamhet, om vikten av att svenska företag är aktiva vad gäller upphandling i multilateral verksamhet osv. är helt okontroversiella ståndpunkter. Det är sådant som alla är ense om. Det är inte någonting som vi behöver tvista om ytterligare. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Pär Granstedt raljerar över att vi socialdemokrater vill visa handlingskraft genom att flytta pengar mellan olika konton. Jag vill då erinra Pär Granstedt om att vi för två veckor sedan fick en första redovisning av vad Partnerskap för fred skulle innebära för Sverige. Det redovisades en mängd åtaganden utan pengar. Tack vare socialdemokratiskt initiativ fick riksdagen så småningom en skrivelse. Vi begärde också besked om finansieringen. Pär Granstedt säger att vi socialdemokrater i vår motion samlat förslag om den politik som i dag redan förs. Men politik utan ekonomi är bara ord. Med förslaget om ett program för gemensam säkerhet vill vi samordna ekonomi och politik. Vi vill ha lite ordning och reda på dessa frågor. Vid tal om F 2-anslaget säger Pär Granstedt att vi är rörande eniga om betydelsen av folkrörelsernas arbete. Men uppenbarligen är vi inte det. Vi värderar det inte lika högt. Vi socialdemokrater är beredda till ett anslag på 20 miljoner, medan Pär Granstedt har tillstyrkt en nedskärning med 10 miljoner kronor. Det motiverar han än en gång med att mängden ansökningar har gått ned i antal. Men är det inte så, Pär Granstedt, att bara en bråkdel av ansökningarna tidigare kunde bifallas? Jag är övertygad om att det är välbekant, och det kommer att vara så även i fortsättningen. Vi skulle ha kunnat öka andelen bifallna ansökningar; det är ingen brist på seriösa ansökningar. Det har krävts en mycket hård prioritering vad gäller inlämnade ansökningar tidigare. I fortsättningen kommer det att krävas en ännu hårdare prioritering. Och det kommer att begränsa organisationernas möjligheter att arbeta.
Herr talman! Det är lite svårt att genomskåda den anslagskarusell som Socialdemokraterna vill genomföra för att visa handlingskraft när det gäller frågan om gemensam säkerhet. Viola Furubjelke sade i sitt anförande att anslaget på 164 miljoner kronor utgjorde nya och friska pengar. Det är något som är lätt för ett oppositionsparti att föreslå. Men när jag läser reservationen uppfattar jag det som att pengarna för detta ändamål skall omdisponeras inom Försvarsdepartementets anslag på förslag av ÖB. Men på denna punkt kanske vi kan få en ytterligare förklaring. Föreställningen att tillskottet på 164 miljoner kronor skulle utgöra den stora skillnaden för om Sverige skall kunna göra insatser när det gäller att skapa säkerhet i Europa eller inte är att hårdra det. Naturligtvis skall vi diskutera finansieringen av ''Partnership for peace''; den frågan återkommer vi till. Men jag konstaterar att det som Socialdemokraterna gör i allt väsentligt är en stor omflyttning av anslag inom UD och Försvarsdepartementet, detta för att enbart åstadkomma en verksamhet som redan bedrivs. Det tycker jag inte är så oerhört heroiskt. Vi är säkerligen ganska ense om vikten av att stödja den verksamhet som bedrivs av de enskilda organisationerna. Jag noterar att det inte längre handlar om att minska anslagen till de enskilda organisationerna, utan det handlar om att höja dem. Det är väl bra. Men jag tror att vi kan åstadkomma det även på den väg som utskottsmajoriteten anvisat, nämligen genom att i större utsträckning än hittills utnyttja exempelvis katastrofanslaget och demokratianslaget för den internationella delen av de enskilda organisationernas verksamhet. Om vi tar hänsyn till den prutning på katastrofanslaget som Socialdemokraterna vill göra kanske vi vid en total sammanställning skulle upptäcka att utskottsmajoriteten får mer resurser till att stödja denna verksamhet än Socialdemokraterna med sitt alternativ.
Herr talman! Vi har i denna debatt talat om två olika anslag. Det ena anslaget gäller ett program för gemensam säkerhet, och det andra gäller F 2 I det ena fallet säger Pär Granstedt att 164 miljoner kronor är småsummor som flyttas hit och dit. I det andra fallet är 10 miljoner kronor en oöverkomlig summa att anslå till frivilligorganisationernas arbete. De färska pengarna, de 164 miljoner kronorna, i vårt program redovisade jag för i mitt inledningsanförande. De skulle kunna utgöra en svensk ''Peace dividend''. Vi har krävt av många andra länder, framför allt av hårt ekonomiskt trängda u-länder, att de skall anslå pengar till angelägna åtaganden inom miljöområdet eller för att främja fred och säkerhet. Pengarna skall sparas genom att dra ned det egna militära försvaret. Sverige skulle här kunna gå före. Jag tycker inte det är oväsentligt. Det är också viktigt att man vet hur mycket pengar vi har att röra oss med. Det är viktigt att vi har en beredskap, så att vi omedelbart kan svara på FN:s och ESK:s förfrågningar och för den delen också på förfrågningar från Parterskap för fred när de kommer. Vi skall inte först då börja se närmare på hur finansieringen skall göras. Vi vill så gärna. Men kan vi av ekonomiska skäl? Så kommer situationen ungefär att bli om vi inte har ett anslag. Vi vill därför ha det samlade anslaget för programmet för gemensam säkerhet. Av samma skäl vill vi att organisationerna skall få möjlighet att arbeta på den nivå där de kan främja detta arbete.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att Socialdemokraterna ägnar sig åt att snurra runt med anslag. I reservationen talas det om att de 164 miljonerna skall åstadkommas genom omfördelning inom Försvarsdepartementets anslag, om jag läser rätt innantill. Men det är möjligt att det föreligger någon oklarhet i framställningen där. Det som jag dock kan konstatera är att det i dag finns pengar i budgeten för de verksamheter som är aktuella inom detta område. I huvudsak handlar i varje fall Socialdemokraternas förslag om att flytta om dessa pengar. Jag tror inte att man med det får möjligheter till någon ny verksamhet. Det som också gör det hela litet ihåligt är att Socialdemokraterna samtidigt vill skära ned på andra anslag, exempelvis katastrofanslaget. Det anslaget är faktiskt också relevant för fredsbevarande insatser. Om man vid ett helhetsgrepp ser på de samlade resurserna som regeringen ställt till förfogande, resurser som kan användas både för fredsbevarande insatser inom FN:s och ESK:s ram och för stöd till enskilda organisationer som bedriver insatser i krigshärjade områden, upptäcker man att det som erbjuds och det som Socialdemokraterna kan erbjuda på detta område är ungefär likvärdigt. Resurserna redovisas bara under olika anslagsposter. Det är egentligen inte så förfärligt mycket att bråka om.

Herr talman! På grund av det kalla kriget har säkerhetspolitiken och även studierna i internationell politik ofta begränsats till att huvudsakligen gälla frågor som rör öst--västkonflikten. Också den s.k. svenska neutralitetspolitiken var en produkt av sin tid, eftersom den fokuserade på risken för militär invasion. Men det statiska tillstånd som karakteriserade det kalla kriget har upphört. I stället har vi fått en dynamisk process, där världen söker efter en ny ordning -- en ordning som i mina ögon just nu verkar ganska kaotisk. Världen har således lämnat bakom sig en situation med en stor, polariserad konflikt, som hölls i schack med hjälp av terrorbalansen. I stället har vi nu hamnat i en situation med en rad globala problem och konflikter av varierande intensitet. Jag tänker särskilt på kriget i Bosnien-Hercegovina, Kosovos utsatta läge och situation och de fruktansvärda och provocerande handlingar som folket där är utsatt för. Herr talman! En dynamisk omvärld kräver ett dynamiskt angreppssätt för att på rätt sätt fånga innehåll och färdriktning i olika länders politiska utspel och handlande. Ländernas ömsesidiga beroende av varandra har ökat dramatiskt under detta århundrade och kommer att öka, dels på grund av ett stigande antal transnationella länkar -- EU, ESK och PFP kan nämnas som exempel --, dels på grund av samhällsproblemens tilltagande globala karaktär. Jag tänker bl.a. på frågor om arbetslöshet, utbildning, narkotika, hiv/aids, prostitution, mänskliga rättigheter, kvinnors och barns utsatta läge vid konflikter av olika slag, etniska gruppers situation -- för att nu nämna några frågor. De studier som har finansierats via F 2-anslaget -- information, studier och forskning samt nedrustningssträvanden -- har vid närmare granskning inte riktigt hängt med i denna dramatiska förändring och präglas i vissa fall av förlegat tänkande från det kalla krigets dagar. I detta läge är det viktigt att se över verksamheten, för att se om den kan bedrivas i någon annan form och på ett annat sätt. De olika organisationernas studieresultat behöver också granskas noggrannare, för att visa vilka organisationer som skall premieras framför andra. Kds har i detta sammanhang pekat på att Liv och fred är en organisation som bedriver ett seriöst arbete. Men det finns också andra. I sammanhanget vill jag också peka på det som omnämns i betänkandet, dvs. att det finns möjlighet att söka bidrag från SIDA, det s.k. demokratianslaget, och från anslaget som gäller bistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer. Där föreslås att det skall finnas ungefär 85 miljoner kronor att hämta. När det gäller aktiviteter i krigshärjade områden skall frivilligorganisationer dessutom efter ansökan kunna få ökat stöd över katastrofanslaget eller andra anslag. Såvitt jag kan förstå, är inga dörrar stängda för seriöst arbetande organisationer, utan tvärtom öppnas nya vägar för frivilliga och enskilda organisationers aktiviteter i den föränderliga och oroliga värld som vi lever i. Herr talman! Socialdemokraterna vänder sig i motion U403 mot att F 2-anslaget överförs till Civildepartementet. Enligt min mening bör det genomföras, eftersom det främst är Civildepartementet som har hand om folkbildning. Det är inte UD:s uppgift. Ett ytterligare skäl att flytta över verksamheten till Civildepartementet är att man skall undvika att, som Socialdemokraterna önskar, ta medel från utrikesförvaltningens drift för att finansiera F anslaget. Det får inte ske. UD:s verksamhet blir än mer värdefull i framtiden och behöver alla medel för sin verksamhet. Där finns t.ex. den sämst betalda departementspersonalen. Utrikespolitiken blir alltmer viktig, i den internationaliserade värld vi går till mötes. Därför är det bra med ett starkt Herr talman! Den s.k. tvärpolitiska barngruppen har väckt en motion som behandlas i betänkandet. Motionen handlar i korthet om behovet av en översyn av olika yrkesgruppers utbildning i barnkunskap. Motionen har blivit välvilligt behandlad, och jag har inga invändningar. Jag vill ändå lyfta fram det angelägna i att barnens situation inte glöms bort i de sammanhang då olika länders problem och situation fokuseras. Det är därför mycket viktigt att personal inför utlandstjänstgöring har och får en gedigen kunskap om hur olika länder lever upp till barnkonventionen, som de kanske undertecknat. Personalen vid ambassader, konsulat och biståndskontor måste också ha kunskaper om vårt lands lagar, som antiagalagstiftning och andra familjeärenden. Det är därför viktigt att se över deras utbildningar när det gäller barnen och barnens situation. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet UU14.
Herr talman! Jag tror inte att det är nödvändigt att Margareta Viklund tar i så kraftigt för att försvara ett sjukt förslag. Gör inte dygd av nödvändigheten, skulle jag vilja säga. Jag vill fråga om Margareta Viklund verkligen håller fast vid formuleringarna om att folkrörelserna inte har hängt med och att de bedriver ett arbete som präglas av ett förlegat tänkande från det kalla krigets dagar. Är det så Margareta Viklund ser på arbetet inom FN förbundet, Kvinnor för fred, Kvinna till kvinna och många andra organisationer som hämtar sina bidrag från detta anslag? Jag får det inte riktigt att gå ihop. Först försöker Margareta Viklund förringa dessa organisationers arbete och därmed rättfärdiga neddragningen. Sedan säger hon att de kan söka bidrag på en mängd andra konton. Jag tycker att det är ganska oansvarigt; om organisationerna nu är så dåliga bör de inte ha några andra möjligheter. Min erfarenhet och min övertygelse säger mig att dessa organisationer gör ett gott jobb. Det är också vad utskottsmajoriteten skriver i betänkandet. Där lovordas organisationernas arbete som oerhört värdefullt, inte minst i den förändrade utrikespolitiska situation som vi nu lever i. Jag skulle därför vilja be Margareta Viklund förklara sig litet grand: Vad är det i de här organisationernas arbete som är förlegat eller som hänger ihop med det kalla krigets dagar?
Herr talman! Viola Furubjelke måste ha lyssnat på ett konstigt sätt till vad jag sade. Jag har aldrig förringat någon organisations arbete. Jag pekade på att utvecklingen i världen har förändrats, att situationen är en annan i dag och att man därför måste anpassa sin verksamhet både när det gäller att ge bidrag och när det gäller att bedöma bidragsgivning. När det gäller de organisationer som Viola Furubjelke nämnde, har jag aldrig uttryckt någon förringande tanke om deras aktiviteter. Däremot visade jag i mitt anförande på nya vägar att söka bidrag, dvs. inte den tidigare statiska vägen. Det var det som mitt anförande gick ut på. Viola Furubjelke kan läsa protokollet sedan om hon inte hörde ordentligt vad jag sade.
Herr talman! Jag lyssnade noga på Margareta Viklunds inlägg. Nu säger hon därtill att det är nya tider och nya förutsättningar för organisationerna. För vad är det nya tider? Är det nya tider i förhållande till när de sökte bidrag förra året? Eller är det nya tider i förhållande till när anslaget byggdes upp i början på 80-talet? Är det nya tider i dag jämfört med förra lördagen? Då hade Tvärpolitiskt initiativ för Bosnien ett stort seminarium här i riksdagen, med pengar från UD och med hjälp av många organisationer. Seminariet blev mycket lyckat, och det spreds kunskap om just vad man kan göra för att främja fred och utveckling och ett civilt samhälle i f.d. Jugoslavien. Vad är nya tider i det perspektivet, Margareta Viklund?
Herr talman! Tiden är ju ny varje dag. Den nya tiden som jag pekade på är dagens situation, utan terrorbalans och det kalla kriget. Vi befinner oss i en dynamisk utvecklingsprocess utrikespolitiskt sett och på andra sätt. Det gäller i det ena landet efter det andra. Det fordras, precis som Viola Furubjelke pekade på, speciella insatser, från Där öppnas nya möjligheter att söka medel, i stället för bara genom det anslag som tidigare har använts. Det var det som jag pekade på.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp anslagen till fredsorganisationerna. Pär Granstedt sade tidigare att det är kärva tider och att man tyvärr måste dra ner på anslaget. Jag hade kunnat gå med på det om man också hade dragit ner på försvarets budget med 30 %, vilket man nu har gjort när det gäller fredsorganisationerna. Då hade det varit försvarbart. Man drar på detta vis ner på ett anslag samtidigt som man ökar försvarsutgifterna. Jag kan inte få det att gå ihop. Riksdagen har ju ändå uttalat att det skall vara ett promillemål. Man kan i och för sig ifrågasätta om man verkligen skall vara beroende av försvarskostnader och på det viset tycka att det är bra att försvarskostnaderna stiger. Det tycker jag inte, men nu fanns i alla fall tanken om att det skulle finnas en viss relation mellan dessa poster. Nu går man i precis motsatt riktning. Det motsätter jag mig. Jag vet inte om promillemålet över huvud taget finns kvar. Man säger att man nu inte vill uttala det, eftersom det inte är aktuellt. Men jag hoppas att det ändå finns kvar och att vi kommer att sträva efter det också i framtiden. Då kan det bli en sådan koppling att det blir en större andel till fredsorganisationerna. Det är viktigt för framtiden och för att man skall kunna lösa konflikter att man satsar på fredliga vägar. Just frivilligorganisationerna fyller en viktig funktion. Jag skulle vilja nämna flera organisationer. Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och Kvinna till kvinna gör viktiga insatser när det gäller det forna Jugoslavien. Det gör också TFF, Transnationella stiftelsen för fredsoch framtidsforskning, som är beroende av ett grundbidrag från F 2-anslaget. Jag vet inte hur det skall gå i framtiden. Skall dessa organisationer kunna söka katastrofbistånd eller något sådant? De måste ju ändå ha ett grundbidrag. Annars raseras hela deras verksamhet. Det vore väldigt olyckligt. När det gäller FN-förbundet säger man att man skall försöka se till att det blir ett samlat grepp, att bidragen skall finnas på ett ställe. Det vore bra om det vore så, i stället för att det är splittrat som nu. I utskottets betänkande står det: ''Svenska FN förbundet har resurser som gör det möjligt för förbundet att fungera som central organisation för information om FN i Sverige.'' Frågan är om FN-förbundet har resurser framöver. Kommer t.ex. grundbidraget att skäras ned också för FN-förbundet? Det är mycket oklart. Jag skulle vilja ta upp Liv och Fred-Institutet. Margareta Viklund nämnde det också. Det institutet gör mycket fina insatser just när det gäller Somalia. Jag vet inte om Pär Granstedt tänkte just på Liv och Fred-Institutets insatser i Somalia, att det var ett exempel på när man kan söka bidrag på annat håll. Det viktiga för dessa organisationer över huvud taget är just att de har en viss grundtrygghet. Frågan är hur de kommer att förfara när de har fått denna 30-procentiga neddragning. Det står i utskottsbetänkandet att bidragen skall lämnas på samma sätt som tidigare. Tidigare har hälften gått till grundbidrag och hälften till projektbidrag. Om grundbidragen nu skall dras ned med 30 % kommer många organisationer att få otroliga problem. Dessutom har de fortfarande inte fått reda på hur det blir med deras grundbidrag. Budgetåret börjar den 1 juli. Det är en väldigt otillfredsställande situation för alla dessa organisationer. De har ju anställda personer. Det tar 6 månader från det att man har varslat de anställda innan man kan säga upp dem. Det är verkligen inte tillfredsställande att få reda på sin budget i ett så sent skede. Detta måste man på något vis komma till rätta med. Om man skall göra drastiska nedskärningar måste man också ge organisationerna en rimlig möjlighet att kunna anpassa sig till det. Jag håller med Viola Furubjelke när det gäller redovisningen. UD skall ju ställa krav på organisationerna. Jag har erfarenhet av hur det har varit. UD har faktiskt inte riktigt haft ordning på redovisningarna. Det finns fall då det inte är organisationerna som har fallerat utan faktiskt UD. Jag tror att jag kan tala för fredsrörelsen när jag säger att en mer stringent hållning när det gäller redovisningen är välkommen. Det är en självklarhet tycker jag. Jag skulle vilja ta upp en sak till i detta betänkande, nämligen FN-delegationen. Tidigare har någon från fredsrörelsen kunnat delta i FN-delegationen. Nu sägs det att det kommer att bli förändringar. Fackförbunden och näringslivsorganisationerna har betalat vissa av deras representanter i delegationen. När det gäller representation i större konferenser får man betala det med grundbidraget. Då tror jag att det blir svårt för fredsrörelsen att kunna ha någon person med i FN-delegationen. Man måste se upp med den frågan.
Herr talman! Låt mig börja med att instämma i det sista som Ingela Mårtensson sade. Det är givetvis viktigt att representanter för fredsrörelsen kan delta i FN-delegationen på samma sätt som hittills. Jag har inte uppfattat att det finns några förslag om att ändra på den punkten. Det är något annat med stora fackliga organisationer och näringslivsorganisationer som har egna resurser. Jag tycker också att det är synd att man inte har kommit med besked tidigare när det gäller budgeten. Det har litet grand att göra med budgetbehandlingen i riksdagen. Det är naturligtvis svårt att ge besked innan riksdagen har behandlat en fråga. Det är alltid ett bekymmer med den ordning som vi nu har. Det är viktigt att understryka att de verksamheter som Ingela Mårtensson särskilt lyfter fram, dvs. fredsorganisationernas insatser i krigshärjade områden och sådant, bör finansieras utanför F 2 anslaget. Det är den markering vi gör. Dessa organisationer bör få sitt stöd från katastrofanslag. I vissa fall, om det handlar om mer långsiktigt arbete, kan man tänka sig att de t.ex. får bidrag från demokratianslag. Jag håller med om att det är viktigt att organisationerna kan bibehålla sitt grundbidrag. Om man gör på detta sätt innebär det att de resurser som finns på F 2-anslaget framför allt kan utnyttjas till grundbidrag och till bidrag för aktiviteter som riktar sig mot den svenska publiken, dvs. informationsinsatser och möten m.m. i Jag vill också påminna om att jag inte motiverade nedskärningen med de allmänna budgetrestriktionerna. Jag pekade på den allmänna situationen för UD, men det gjorde jag inte apropå detta anslag. Jag anser inte att det pressade budgetläget räcker som motivering för en så pass stor nedskärning som det nu är fråga om. Den står inte i proportion till de nedskärningar i övrigt som UD utsätts för. Det enda som kan försvara en prutning av denna storleksordning är det som UD anför, nämligen att det är en minskad efterfrågan på detta anslag. UD måste alltså kunna ge verksamheter och organisationer stöd i samma omfattning som tidigare, eftersom nedskärningen motiveras av en minskad efterfrågan. Om man har gjort en felaktig bedömning av behovet av medel för detta ändamål får man väl återkomma till riksdagen. Detta sade jag tidigare. Jag sade inledningsvis att vi bör utnyttja de andra kanaler som finns för att finansiera verksamheten i katastrof och krigshärjade områden. Det är särskilt viktigt.
Herr talman! Det är drastiskt att dra ner 30 % på ett anslag på grund av att det har varit en viss nedgång när det gäller ansökningarna till projektbidrag. Projektanslaget är ju den ena hälften av F 2 anslaget. Då är frågan: Hur är det med grundbidragsansökningarna? Har det varit någon neddragning? Varför redovisar ni i så fall inte det? Det är ju lika relevant som ansökningarna till projektbidragen. Det kommer att vara ännu besvärligare för organisationerna om dessa bidrag dras ned drastiskt. Det kommer att göra att basen dras undan för organisationerna. Om t.ex. TFF får ytterligare neddragningar på 100 000 försvinner den organisationen. Då finns det inga möjligheter att söka projektbidrag heller. Grunden för att en organisation skall kunna finna kanske just är att det finns en viss basorganisation. Därför borde ni också ha tittat på ansökningarna till grundbidragen och kanske uttalat någonting om att det är viktigt att man i detta läge gör en annan fördelning mellan grundbidragen och projektbidragen, så att en större del av anslaget går till grundbidragen. Då drar man, som sagt, inte undan fötterna för dessa organisationer. Jag talade om FN-delegationen i slutet av mitt anförande. Ni skriver i utskottsbetänkandet att man får bekosta större konferenser själv från grundbidraget. Jag var rädd för att det kanske skulle uppfattas som att man inte har de möjligheter som man hade i somras vid konferensen för mänskliga rättigheter. Den fanns det möjligheter för NGO:s att vara med i, eftersom deltagandet bekostades genom UD-anslag. Jag hoppas verkligen att det skall vara möjligt framöver också, inte minst när det gäller generalförsamlingen. Där kan man ha någon representant från fredsrörelsen. Då kan man inte bara utgå från att de skall bekosta detta själva från de bistånd som de har. Det kan fackföreningar och näringslivet göra men inte fredsrörelsen.
Herr talman! I det senare fallet delar jag helt Ingela Mårtenssons uppfattning. Men jag vill påminna om vad som sägs i betänkandet, nämligen att såväl projektbidrag som grundbidrag bör kunna ges på samma sätt som hittills. Med det menar vi samma grad av stöd. Eftersom vi samtidigt visar att man kan finansiera mycket av det som nu stöds med projektbidrag utanför F 2-anslaget, utan att riksdagen i detalj lägger sig i hur man fördelar anslaget, skulle jag tro att det kommer att finnas förutsättningar att bibehålla grundbidragen på nuvarande nivå och kanske ge mindre projektbidrag. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att prioritera grundbidragen i den här situationen och att se till att de här organisationerna kan behålla en god bas. Sedan skall de kunna få stöd för sina projekt dels från F 2-anslaget, när det gäller verksamhet som framför allt riktar sig inåt i Sverige, dels från andra UD-anslag, när det gäller internationell verksamhet i krigszoner och kriszoner.

Herr talman! Kära åhörare! Detta är tredje gången vi i kammaren diskuterar regeringens östsamarbete. Det är tredje gången vi socialdemokrater framför kärv kritik. Sveriges östsamarbete saknar strategi. Sveriges östsamarbete saknar hanteringsordning. Sveriges östsamarbete svarar inte mot den motsägelsefulla postkommunistiska verklighetens utmaningar. Tre gånger har vi bett regeringen samla riksdagen till en bred genomgång av mål och metoder i vårt samarbete. Tre gånger har regeringen haft chansen att komma med konstruktiva förslag i budgetpropositioner. Tre gånger har riksdagens borgerliga majoritet, med Ny demokratis hjälp, drivit igenom en budget och en hanteringsordning som inte tillfredsställer grundläggande krav på hur ett östsamarbete bör se ut. Låt mig i korthet precisera denna kritik. 1. Målen: Regeringen har undvikit varje rejäl måldiskussion. Vi socialdemokrater har uttryckt målen som behovet av -- att stärka den gemensamma säkerheten, -- att stärka demokratins kultur, -- att stödja en samhällsomvandling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. I stället har chockterapins ideologi dominerat den moderatledda politiken. ''Systemskiftesmålet'' -- så förenklat skriver utrikesministern i budgetpropositionen om vad vårt samarbete syftar till. Man tänker i systemschabloner i stället för att utgå från de människor som måste engageras för att skapa en levande demokrati och en social marknadsekonomi. Jag kan inte tro annat än att det skulle gå att i denna riksdag få en bred samsyn om målen för vårt samarbete. 2. Ingen konkretisering eller analys: Regeringen har på inget sätt försökt operationalisera målen. Vad skall åstadkommas? Är det t.ex. en hållbar energiförsörjning? Är det Östersjömiljön, och i så fall vad? Är det företagandet? Eller är det något annat -- den politiska, demokratiska och sociala utvecklingen? Vi har en samling projekt -- många kan mycket väl vara bra -- men vi har inget sätt att veta vad regeringen vill, hur samarbetets effektivitet skall bedömas. Regeringen har riksdagen veterligt inte publicerat någon land eller regionanalys eller sakeller sektorsstudie som skulle styra öststrategin. Någon samlad redovisning om hur biståndsmedlen faktiskt använts finns över huvud taget inte. Från näringslivet och från enskilda organisationer har det också framförts kritik mot den hanteringen. 3. Landval: Vi är överens om fokuseringen på Baltikum. Estland, Lettland och Litauen måste ges det främsta stödet. Sverige kan och skall här spela en ledande roll. Däremot kritiserar vi att samarbetet med Polen negligerats under lång tid. Allvarligt är att vi inte har ett ordentligt program för S:t Petersburg och för nordvästra Ryssland. Ukraina och Vitryssland är två andra länder i vår närhet som i det närmaste helt har nonchalerats i samarbetet. 4. Hanteringsordning: Regeringen är själv uppenbarligen i högsta grad medveten om vilken oordning som råder i östsamarbetet. Samarbetet är splittrat på många olika delar av regeringskansliet och på minst 15 olika myndigheter. Det råder stor oklarhet i relationen mellan regering och myndighet. Det saknas politisk ledning. Obegripligt nog finns det t.ex. ingen statssekreterare som ansvarar för samarbetet. Utrikesministern har själv påtagit sig det ansvaret. Det säger sig självt att hon inte kan hinna med detta. En följd av denna oreda är att stora summor står outnyttjade. Valutastödet om 300 miljoner kronor från 1992 har inte betalats ut. Reservationerna vid budgetårsskiftet var 500 miljoner kronor, halva anslagsbeloppet. Av det finansiella stödet om 800 miljoner kronor har utrikesministern redovisat att Efter krav från Socialdemokraterna då förra årets betänkande behandlades tillsatte statsrådsberedningen, inte utrikesministern, en utredning för att se över ordningen. Utredningen kom. Den bekräftade oordningen, men den ledde inte till någon handling från regeringens sida. I budgetpropositionen konstaterades kort och gott att man hade olika uppfattningar inom regeringen. Man lovade att komma med ett nytt förslag under våren som man avsåg att genomföra utan riksdagens hörande. Denna idé har man emellertid också gett upp och har i stället lämnat över hela frågan till en ny utredning, som skall komma med sitt förslag i december. Det är med stort beklagande som vi socialdemokrater tvingas konstatera regeringens ovilja att söka en bred samsyn när det gäller mål, konkretisering och hanteringsordning i östsamarbetet. Oavsett utgången av valet i höst måste nästa riksdag och regering ta sig an detta. För Socialdemokraterna kommer det att vara en av de viktigaste utrikespolitiska prioriteringarna. Vi har i årets motion om östsamarbetet gett några riktlinjer och en rad konkreta förslag om hur samarbetet borde utvecklas. Först och främst föreslår vi ett program för gemensam säkerhet. Riksdagen kommer att diskutera detta program vid ett senare tillfälle. Det uppgår till 1 300 miljoner kronor och finansieras över försvarsanslaget och andra delar av utrikesdepartementets budget. Vi vill fördubbla det s.k. suveränitetsstödet till Baltikum, från 60 miljoner kronor till 117 miljoner kronor, och föra det till det föreslagna programmet för gemensam säkerhet. Genom att aktivera de 300 miljoner kronorna som legat outnyttjade länge vill vi nu därutöver göra följande prioriteringar: Det är vårt främsta förslag. Ett samordnat och ökat samarbete om miljö, energi och kärnsäkerhet. -- Ett ordentligt, långsiktigt mandat för BITS, kunskapsutvecklande bistånd. Totalt 323 miljoner kronor. Det är 90 miljoner kronor mer än regeringen föreslår. -- En ordentlig satsning på folkrörelsernas långsiktiga samarbete med det civila samhället i Öst och Centraleuropa. Vi föreslår totalt 77 miljoner kronor. Det är 30 miljoner kronor mer än regeringens förslag. En satsning på kultur och utbildning genom Svenska institutet, totalt 60 miljoner kronor. Det är 15 miljoner kronor mer än regeringen föreslår. Herr talman! Vi socialdemokrater står givetvis fast vid vår reservation. Men av hänsyn till kammaren begränsar jag mig till att yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Ny demokrati inser att biståndsbehoven är enorma i världen. Men vi behöver inte leta i fjärran länder för att finna de här behoven. De finns på andra sidan Östersjön. U-hjälpen måste ändras både till omfattning och inriktning enligt Ny demokratis sätt att se. Vårt långsiktiga biståndsmål bör vara det av FN uppsatta, nämligen 0,7 % av bruttonationalinkomsten. Inom den ramen skall allt bistånd rymmas, både det till fjärran länder och det som går till våra grannar på andra sidan Regeringen fortsätter dock att behandla biståndet till Central och Östeuropa under en särskild titel: Samarbete med Central och Östeuropa. Att dela upp biståndsanslagen på utomeuropeiska länder -- samarbetsländer -- är märkligt inte minst mot bakgrund av att åtta länder i det forna Sovjetunionen numera har utvecklingslandsstatus. Uppdelningen synes mer vara ett sätt att manipulera det svenska folket att tro att vi endast lämnar bistånd motsvarande 0,93 % av vår BNI. Herr talman! Vi i Ny demokrati anser att det behov av investeringar i ländernas infrastuktur som finns bör främjas genom u-krediter. U-krediterna, som nu är förbehållna u-länder, bör inriktas på infrastuktur och miljö. Vi anser att u-krediterna också skall kunna nyttjas för projekt i de baltiska staterna, i Polen och i samtliga OSS-stater. Baltikum, Polen och Ryssland skulle det leda till positiva effekter också för svenskt näringsliv. Vi anser att biståndsanslagen i större utsträckning skall avse samarbetet med Baltikum, Öst och Vi konstaterar att regeringen inte gjort någon omorientering av biståndet från Afrika, Asien och Östeuropa. Vi anser att hälften av det totala biståndet inom C och G-anslagen skall ges till länder i vårt närområde. Vi måste dock konstatera att en mängd ingångna fleråriga multilaterala avtal innebär att detta mål inte kan uppnås budgetåret Regeringen föreslår att 996,5 miljoner kronor avsätts för samarbete med Central och Östeuropa -- det s.k. G-anslaget. Vi i Ny demokrati föreslår att G-anslaget skall vara 2 miljarder, dvs. en fördubbling. Vi vill samtidigt kraftigt minska C Under C-anslaget återfinns kontot för katastrofer och återuppbyggnad m.m. Vi anser att övervägande delen av anslaget skall nyttjas för insatser i Central och Östeuropa. Herr talman! Vi i Ny demokrati anser att merparten av det av oss föreslagna G-anslaget på 2 miljarder skall utnyttjas för insatser i Polen och i de baltiska staterna. Insatserna i Baltikum bör främst avse olika miljöåtgärder, medan insatserna i Polen bör avse såväl vägbyggen som miljöinsatser. Vi föreslår ett utvidgat tekniskt samarbete i avsikt att överföra kunnande till länderna på andra sidan Östersjön. Kompetensutveckling och kunskapsöverföring är viktiga element för att få i gång ekonomisk utveckling. Genom den strategin vill vi skapa större möjligheter för svenska företag att få statliga investeringsgarantier och exportkreditgarantier. Svenskt näringsliv skulle därmed våga satsa rejält i Polen, Baltikum och Bristen på energi i de baltiska staterna är mycket stor. Man är nästan helt beroende av import för att klara sin energiförsörjning. På grund av att Ryssland ställer krav på betalning i hårdvaluta tvingas man införa hårda sparkrav på energin. Man ransonerar inte bara hushållens eneregikonsumtion utan även industrins. Bristerna i distributionsnätet är också stora. Det krävs investeringar såväl i materiel som i kompetensutveckling och i kunskapsöverföring. Sverige kan spela en stor roll om vi verkligen vill. Vi har kunskaper och teknik. Låt oss visa att vi också har ambitioner! Vid sidan av högteknologiprojekt inom energisektorn bör vi också försöka utveckla projekt med en produktionsteknik som fungerar i länder med svagt utvecklad infrastruktur och med liten tillgång till service och underhållstjänster. Vi anser att Sverige inte minst mot bakgrund av den accelererande svenska arbetslösheten bör avsätta rejäla belopp för bundet bistånd. Det är inte rimligt att bistånd till främmande länder används för köp av utländska produkter när den svenska hemmamarknadsindustrin går på tomgång. Obundet bistånd innebär att mottagarländerna själva väljer var de vill göra sin upphandling. Sverige lämnar jämfört med andra givarländer en stor del av sitt bistånd obundet. Det innebär att svenska industrier missgynnas i förhållande till utländska. Vi anser att det är viktigt att man i samarbete med de baltiska staterna utnyttjar svenskt småföretagarkunnande och svensk kompetens. Vi har kunskaper och stor erfarenhet av vatten och avloppsrening. I Östersjön släpps det i dag ut offantliga mängder miljöavfall utan någon som helst rening. I den nuvarande lågkonjunkturen är det sannolikt att de kunskaper och erfarenheter som finns i svenska företag försvinner i brist på arbetsuppgifter. Genom svenska biståndspengar, öronmärkta för reningsanläggningar, skulle svenska konsulter och tekniker kunna fortsätta med det angelägna arbetet att göra rent i vårt närområde. Det är också viktigt att Östersjöstaterna samverkar och samordnar sina resurser för att rädda Östersjön. Av det svenska biståndet är en mycket liten del bundet till leveranser från svensk industri. Vi anser att den andelen skall öka. Regeringen skriver i sin miljöbudgetproposition att stöd till avloppsreningsanläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra miljön i Östersjön. Vi har uppgifter från Världsnaturfonden som säger att floden Wisla -- en flod som rinner upp i Karpaterna och mynnar ut i Gdanskbukten -- står för över hälften av föroreningar i Östersjön. En investering i en reningsanläggning för en stad med cirka 100 000 invånare lär enligt uppgifter från industriföreträdare kosta omkring 75 miljoner kronor. Ny demokrati föreslår att BITS tar initiativ till att en sådan investering kommer till stånd och att man från BITS:s sida tar kontakt med organisationer, företag och myndigheter för att genomföra ett reningsanläggningsprojekt i Polen vid floden Wisla. Detta skulle ge order till ett hundratal olika leverantörer i Sverige. Om ett projekt kommer till stånd får det effekter också för vår inhemska sysselsättning. I detta sammanhang vill vi påminna om den räddningsplan på 20 år för Östersjöns rening som utarbetats av länderna kring Östersjön. Man pekar i sin plan bl.a. på våtmarkernas betydelse för att minska kväve och fosfor utsläpp i Östersjön. Det kväve som finns i vattnet binds effektivt i våtmarker när vattnet sipprar fram långsamt. Den utdikning som utrotat de naturliga våtmarkerna har gjort stor skada i naturen. Ny demokrati vill också föreslå att svenska biståndsmyndigheter -- BITS och Swedecorp -- tar initiativ till samverkan med Världsnaturfonden, som nu på olika sätt driver på arbetet för att rädda Östersjön. Man har från Världsnaturfonden pekat på behovet av att bevara våtmarken i Matsaluområdet i västra Estland, liksom att skydda kustlagunerna i södra och sydöstra Östersjön. Världsnaturfonden har också initierat en omfattande kartläggning av viktiga naturskyddsområden i Baltikum. Men det råder brist på kapital. Ibland behövs mycket små belopp för organisationsstöd. Det kan röra sig om kontors och lagerlokaler, men det behövs också pengar för expertutbyte och forskningsutrustning. Vi föreslår att svenska biståndsmyndigheter initierar kontakter mellan svenska och polska myndigheter och företag så att de projekt vi har skissat kan komma i gång. Stöd till de åtgärder vi föreslår bör utgå från G-anslaget -- samarbete med länder i Central och Östeuropa -- eller eventuellt Ett övergripande samarbete har inletts mellan de 4 Polen, Ryssland, Vitryssland och Tyskland. Man har bildat en samordningsgrupp, ''Group of Focal Points'', och man har ett samordningskontor i Man arbetar nu med ett projekt som heter ''Vision & Strategies around the Baltic Sea 2010''. Vid sekelskiftet beräknas 10-15 % av Sveriges utrikeshandel ske med Baltikum och Ryssland, vars utrikeshandel med Sverige ökar med 30-35 % per år. Österuropas export till EU ökar i dag med ca 20 % per år. Dessa siffror pekar på ett framtida behov av goda kommunikationer -- inte minst av förbättrade godstransporter. Herr talman! Ett av Östersjöinstitutets stora program är ett planerat motorvägssystem från Bratislava går en länk vidare till Venedig, och från Belgrad går en sista länk till Istanbul och Ankara. Elva länder är med i projektet. Sverige är endast med som observatör. Internationell finansiering sker främst genom EBRD, dvs. European Bank of Reconstruction and Development. Programmet heter Tem Scandinavia. Man har konstaterat dels att nuvarande vägnät i väst för nord--sydgående transporter är överbelastat, dels att utvecklingen i öst med växande ekonomier kommer att kräva goda vägförbindelser. Kommunikationerna mellan Polen och Tyskland har fyrdubblats sedan Viktigast för Sverige, Norge och Danmark är att medverka i byggandet av en motorväg mellan Warszawa finns det redan i dag vägar med fyrfilig motorvägsstandard. När avsnittet Gdynia/Gdansk--Warszawa är klart har vi utomordentliga möjligheter att konkurrera på den östeuropeiska marknaden. Ytterligare ett stort vägprojekt är på gång. Det är Riga till Kaliningrad. Ryssarna är nu i full färd med att bygga motorväg mellan Kaliningrad och den polska gränsen, men mycket återstår tyvärr för vägavsnittet från rysk-polska gränsen till staden Hela Via Baltica-projektet är en uppgradering av den fyrfiliga väg som Tyskland arbetade med under åren 1932--1938. Dåtida intentioner var att vägen skulle vara fyrfilig, men av skilda anledningar gjordes den bara tvåfilig. De flesta av de 83 broarna byggdes för fyrfilig trafik. Svenska Sweroad har gjort en omfattande studie av vägnätet vad gäller Via Baltica i allmänhet och vägavsnittet Kaliningrad--Elblag i synnerhet. Man har pekat på vikten av att bistå Polen med att iordningställa vägavsnittet Kaliningrad--Elblag, eftersom de nordiska länderna då skulle få goda möjligheter till snabba och bra godstransporter i Baltikum. För Sverige är det viktigt att såväl Tem Polen behöver dock ekonomiskt stöd för sina vägprojekt. Svenska biståndsmyndigheter bör därför initiera kontakter mellan svenska och polska myndigheter och företag så att vägprojekten kommer i gång och får svenskt stöd antingen via Scandinavia och Via Baltica måste naturligtvis samordnas med en uppgradering av det svenska vägnätet mot Karlshamn/Karlskrona. Svensk trähusindustri befinner sig i en svår kris. Många människor riskerar att mista sin anställning. Många trähustillverkare har fått slå igen fabriksportarna för gott. Produktionskapacitet och kunnande som kan komma att efterfrågas i senare skede slås ut. Svackan för trähusindustrin är av övergående natur, men i avvaktan på en ökad inhemsk efterfrågan bör kapaciteten nyttjas för bundet bistånd -- främst till de baltiska staterna. Vi har både råvara och kunnande. Marknaden ligger runt knuten. Genom att utnyttja ledig industrikapacitet i Sverige för att producera hus, främst i Baltikum, skulle vi till en låg samhällsekonomisk kostnad kunna hjälpa våra grannar på andra sidan Östersjön. Ekonomiska beräkningar från företrädare för svensk trähusindustri har visat att Sverige skulle kunna leverera byggsatser till 1 000 enkla småhuslägenheter på 50 kvadratmeter för en kostnad av ca 90 miljoner kronor. Det skulle ge arbete för 50 personer i den svenska småhusindustrin under ett år, samt för två eller tre gånger så många i samhället i övrigt. Man skulle skapa jobb för 150--200 arbetslösa svenskar, samtidigt som montering, grundläggning m.m. skulle ge välbehövliga jobb i Baltikum. Självfallet skulle våra samarbetspartner också få inblick i svensk produktionsteknik. Så småningom lär sig balterna vår produktionsteknik och kan starta egen tillverkning och då också nyttja egen skogsråvara. Biståndsbehovet är stort inom många sektorer i Baltikum. Det kalla klimatet och energibristen gör behovet av bra bostäder stort. I utvecklingen mot en hållbar demokrati är primära behov som tillgång till mat, kläder och bostäder av största vikt. Vi föreslår att svenska biståndsmyndigheter initierar kontakter mellan svenska och polska myndigheter och företag så att skisserade trähusbyggnadsprojekt kan komma i gång. Svenska företag står nu i kö för att investera i Baltikum och Ryssland. I Ryssland fokuseras intresset främst till S:t Petersburgområdet. Behovet av exportkreditgarantier är enligt välinitierade ekonomer mycket stort. Vi föreslår att exportkreditgarantiramen höjs från 1 till 4 miljarder. En höjning till 4 miljarder är ett första realistiskt steg för att möta behoven från svensk industri. Den aktuella tidsperioden, som i budgeten är ett år, kan medföra svårigheter att utnyttja en större ram än nämnda 4 miljarder. Herr talman! Vad gäller delposterna i samarbetet med länderna i Central och Östeuropa har regeringen föreslagit ett anslag om 756 499 000 kronor. Vi i Ny demokrati föreslår att det anslaget höjs till 1 309 999 000 kronor. Förutom ett symboliskt belopp om 1 000 kr för täckande av eventuella förluster inom Central och Östeuropabiståndet föreslår vi att avsättning för förlustrisker vad avser garantiåtagandet sker enligt regeringens modell, dvs. med 15 %. Vi noterar dock att många bedömare anser att en avsättning om 15 % är alldeles för stor, varför vi varit mycket tveksamma när vi följt regeringens bedömning. Anslaget skulle behöva höjas med 450 miljoner till 690 miljoner kronor, om vi följer regeringens linje. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till våra reservationer nr 5, 7, 8 och 9. Vid bifall till reservation nr 7 yrkar jag också bifall till reservation nr 11. Jag yrkar slutligen bifall till reservation nr 10.